Fru talman! Det som driver mig är nog ett rättvisepatos. Därför undrar jag varför inte barn till småföretagare har samma rätt till sina föräldrar som barn till löntagare. Föräldraförsäkringens idé och tanke är ju bra, varför får inte alla samma chans? Varför bevarar ni den orättvisan? Varför gör ni inte någonting åt detta? Det är tragiskt att höra att enda svaret när det gäller de ensamma mammorna är maxtaxan. Min granne och vän, ensamstående tjej, sjuksköterska, fyra barn, tjänar 100 kr i månaden på maxtaxan, för hon hade redan innan en väldigt låg avgift. Nere i centrum i Valdemarsvik träffade jag en annan ensamstående mamma som är höginkomsttagare. Hon tjänar Det är därför som jag diskuterar om det verkligen fördelningspolitiskt är rätt sätt att använda det reformutrymmet. Jag tycker ärligt talat inte det. Jag tycker att just hon som har lägst inkomst skulle tjäna mest på maxtaxan, inte 100 kr. Hon skulle verkligen behöva en tusenlapp mer i månaden. Man kan lösa det på annat sätt. Man kan t.ex. göra ett förvärvsavdrag på skatten, som vi har föreslagit. Men någonting borde man ändå kunna komma fram med när det gäller de här enastående föräldrarnas situation. Det är väl också rättvisepatos som gör att jag tycker att det är hemskt att rehabiliteringspengarna på försäkringskassorna tar slut någonstans runt sommaren och att de som inte har hunnit få en vinstlott och får hjälp med sina ryggbesvär, förslitningsskador eller vad det nu kan vara får vänta till årsskiftet. Prata om samarbete, samtal och grupper som tillsätts, elvapunktsprogram hit och dit, en väldigt praktisk och omedelbar grej skulle kunna vara att se till att det kommer fram rehabiliteringspengar. Det tjänar alla på. En satsad krona, nio tillbaka, enligt forskningen, plus livskvaliteten.
Fru talman! Jag har respekt Lena Eks engagemang för de ensamstående föräldrarna, för företagare och andra grupper som hon kräver mer offentliga utgifter för. Jag tycker naturligtvis att det finns skäl att diskutera mer offentliga utgifter för olika angelägna ändamål. Men jag har väldigt svårt att förstå varför Lena Ek samtidigt samarbetar med andra borgerliga partier vars enda uppgift är att försöka minska inkomsterna för staten, dvs. minska möjligheterna att hjälpa de ensamstående mammorna, minska möjligheten att hjälpa företagare, minska möjligheten att hjälpa dem som behöver rehabilitering. Det går inte ihop, Lena Ek, att å ena sidan kräva ökade offentliga utgifter, å andra sidan liera sig med krafter som vill minska möjligheten att skapa utrymme för de offentliga utgifterna. Man kan faktiskt inte ha båda uppfattningarna samtidigt. Jo, om man är centerpartist möjligen. Annars kan man inte ha det om man ska få det att gå ihop på något vis. Som svar på Lena Eks frågor vill jag säga att alla grupper, oavsett om man är löntagare eller företagare, naturligtvis ska ha rätt att vara hemma med sina barn via det föräldraförsäkringssystem som vi har. Det sker naturligtvis på de försäkringsmässiga villkor och med den ersättning som vi har i dagsläget. Men möjligheten att förbättra de här systemen hänger helt ihop med om vi också lyckas skapa en bättre tillväxt åren framöver och håller emot mot de krafter i svenskt samhälle - där skulle Lena Ek kunna göra en insats - som vill minska det offentliga åtagandet. Moderata samlingspartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och ibland också Centerpartiet, tycker att vi ska minska den offentliga inkomsten. Om de skulle bli framgångsrika kommer det inte att finnas mycket resurser för de ensamstående mammorna kvar.
Fru talman! När jag har lyssnat till finansministern tycker jag att det låter som om han inte har varit närvarande under denna förmiddags debatt. Det är också sant. Det har han inte varit. Det ansvariga statsrådet har inte följt den budgetpolitiska och ekonomiska debatt som handlar om hans fögderi. Det leder också till att när han väl kommer hit verkar det som om han är relativt opåverkad av det som har sagts och tyckts. Det här är lite av ett bekymmer, fru talman, därför att det leder till att den debatt som ska försöka visa på skiljelinjer och visa att vi kan identifiera hur de olika alternativen ser ut blir rätt allvarligt lidande till förmån för påståenden om vad andra tycker som saknar grund. Jag tror att det kan finnas en tanke i att talmännen inför kammarens fortsatta arbete tar upp denna fråga. Det handlar inte bara om respekt för kammaren, utan också om hur debatten ska kunna föras så att den blir meningsfull och innehållsrik. Fru talman! Jag skulle också vilja peka på några andra saker när det gäller det som finansministern har sagt. Ett uttalande är att det viktigaste för svenska företag är att det finns en efterfrågan bland svenska konsumenter. Så enkelt är det inte i en modern ekonomi. Det är viktigt, men än viktigare är att de är konkurrenskraftiga i en internationell öppen ekonomi, att det finns ett utbud av arbete, ett utbud av företagande, ett utbud av investeringar. Det är här de stora bristerna finns, som vi har påpekat under denna förmiddags debatt. Det har att göra med den rekordhöga arbetslösheten - som finansministern kallade relativt låg -, med den växande sjukfrånvaron, med de växande förtidspensioneringarna och med hur arbetsmarknaden som sådan fungerar. En annan sak som jag skulle vilja ta upp är det paradnummer som finansministern hade inför partikongressen, men som han inte har nämnt här alls, nämligen subventioner av kommunala anställningar. Det är vad jag skulle vilja kalla en omvänd strukturpolitik, och det är en omvänd konjunkturpolitik. Den kommer uppenbarligen inte att få någon effekt förrän någon gång nästa år. Då kommer den inte att ge ens den konjunkturpolitiska effekt som Bosse Ringholm har talat om, och den kommer att verka i fel strukturpolitisk riktning. Det är faktiskt ett misslyckande att i ett enda slag lyckas förena dessa två.
Fru talman! Jag uppskattar mycket ordningsman Gunnar Hökmarks inlägg om hur viktigt det är att vi diskuterar skiljelinjer i politiken. Jag ville också peka på det i mitt anförande.

Jag tycker att det är viktigt att peka på de skiljelinjerna därför att jag alldeles nyss fick i min hand ett material som visar att EU-kommissionen gör en bedömning av den ekonomiska tillväxten nästa år, som man offentliggjort alldeles nyss, där man säger att Sverige väntas klara den globala avmattningen bättre än många andra EU-länder. Det återspeglas framför allt i kommissionens prognos där Sveriges tillväxt förutsätts överstiga EU-genomsnittet nästa år. Om det är som kommissionen bedömer det, kommer det naturligtvis att vara möjligt för oss att hålla emot det som är det viktigaste i den internationella utvecklingen, nämligen arbetslösheten. Med de skiljelinjer som finns, där vi från socialdemokratiskt håll jobbar för att öka möjligheterna att bekämpa arbetslösheten och för att förbättra a-kassan, har jag svårt att se att Hökmarks alternativ att öka avgifterna till a-kassan, dvs. försämra a-kassan, skulle kunna vara något bidrag till svensk tillväxt nästa år eller ett bidrag till rättvisa. Det är precis tvärtom. Där ligger våra skiljelinjer.
Fru talman! Bosse Ringholm försöker beskriva några enskilda inslag i en samlad politik för att föra över mer utrymme, fler förutsättningar och mer resurser till enskilda människor när de formar sin välfärd och till förutsättningar för företagande och investeringar i Sverige. Detta bottnar i en enkel och grundläggande utgångspunkt som förenar oss borgerliga, nämligen att vi anser att det är bättre att de enskilda människorna har större kontroll över den egna välfärden. Vi tror också att välfärden kan spela en mer dynamisk roll för ekonomins utveckling om den präglas av mångfald och valfrihet. Jag har tidigare i dag i kammaren pekat på det enkla faktum att i de delar av landet där socialdemokrater har haft makten under lång tid har de hindrat, stoppat och motverkat mångfald och privata alternativ och utsträckt de offentliga verksamheterna mest. Där står också Sverige som svagast. Där är jobben färre, nyföretagandet mindre, mångfalden självklart sämre och köerna till sjukvården längre. Där har vi de allra tydligaste problemen. Av detta enkla faktum skulle man kunna dra en slutsats, nämligen att ni hela tiden motverkar de reformer som öppnar upp enskilda människors inflytande och bestämmande men också öppnar upp för utvecklingen av företagande. Jag pekade tidigare på den omvända konjunkturoch strukturpolitik som Bosse Ringholm talade om inför partikongressen men som uppenbarligen inte var värt att ta upp här. Det är ett exempel på en politik som innebär att man långsiktigt urholkar förutsättningarna för tillväxt i privat företagande genom att förstärka strukturproblemen. Vi vill minska utgiftskvoten, precis som finansministern pekade på. Men det vara bara ett halvår sedan som finansministern skröt inför riksdagen att utgiftskvoten hade sjunkit även i Sverige i högkonjunktur utan att välfärden rimligtvis hade blivit mindre. Det handlar om att se till att ekonomin kan växa och att det offentliga kan stå för sina åtaganden - inte genomföra åtaganden på andra människors bekostnad. Människor ska själva bestämma om de vill ha ett vitalt företagande. Det är det som vår gemensamma politik handlar om.
Fru talman! Facit av den ekonomiska utvecklingen är att vi har haft en mycket bra tillväxt de två senaste åren - runt 4 %. Vi har en hygglig tillväxt i år, och vi förväntas få en bättre tillväxt nästa år. Vi har olika uppfattningar om hur denna tillväxt ska fördelas och utvecklas. Jag önskar Gunnar Hökmark all framgång i hans pedagogiska uppgift att övertyga Lena Ek om att det är bättre om det finns mindre pengar i den offentliga ekonomin, om det finns mindre pengar för samhället att disponera, för att hjälpa den ensamstående mamman. Det torde nog vara en övermäktig pedagogisk uppgift, men jag önskar honom all framgång i försöket. Det är oerhört svårt att förstå hur Gunnar Hökmark kan föreställa sig att den enskildes valfrihet, den enskildes frihet, ökar om han eller hon får betala mer för sin arbetslöshetsförsäkring, om han eller hon får betala mer till sin sjukförsäkring. Ju sjukare jag blir, desto mer får jag betala till sjukförsäkringen. Då ökar min valfrihet, säger Gunnar Hökmark. Jag tror att de flesta har svårt att se det sambandet. Gunnar Hökmark vill inte heller ha någon maxtaxa. Ju mer jag betalar till barnomsorgen, desto mer ökar min valfrihet. Det är upp-och-nedvända-världen. Jag tror att ju mer vi kan stärka det gemensamma och använda de gemensamma resurserna, desto rättvisare, desto mer solidariskt, samhälle kan vi ha. I sista hand blir det mer frihet för den enskilde individen och en omfördelad frihet så att de med små inkomster får en växande frihet.

Fru talman! Vi övergår nu till tilläggsbudgeten som i dag debatteras samtidigt som FiU1. Till denna har vi fogat en reservation och ett särskilt yttrande tillsammans med de andra borgerliga partierna. Tre områden berörs för vår del, nämligen storleken på omfördelningen inom försvarsanslaget, den galopperande sjukfrånvaron och regeringens tuvhoppning när det gäller arealersättningen. Det omedelbart största, mänskliga problemet - och det en stor del av dagen ägnats åt - är att sjukfrånvaron fortsätter att öka så snabbt. Häromdagen kom Riksförsäkringsverkets senaste siffror. Antalet långtidssjukskrivna i augusti i år uppgick till 106 000 Under perioden januari-oktober har 30,1 miljarder kronor betalats ut i form av sjukpenning. Det är en bra bit över Riksförsäkringsverkets prognos. Det är inte bara en galopperande utveckling, det är en skenande utveckling. Alla som har varit med om att skena vet att då är det mesta utom all kontroll. Då krävs kraftfullare insatser än käcka informationssatsningar. Mellan maj 2000 och samma månad i år har antalet sjukskrivna ökat med 28 %. För år 2002 beräknar regeringen att kostnaderna ska uppgå till den svindlande summan 50 miljarder kronor. Det är 50 miljarder kronor som skulle kunna användas till något mycket bättre någon annanstans. Men det handlar inte enbart om dessa direkta kostnader utan det handlar om bortfall i produktion, problem med bemanning på arbetsplatsen och ökad belastning på de andra arbetskollegerna. Siffrorna talar sitt tydliga språk, och de pekar åt helt fel håll. För att ytterligare beskriva allvaret var andelen sysselsatta 1997 74,6 % och sjukfrånvaron 3,9 %, dvs. en faktisk sysselsättning strax över 70 %. Motsvarande siffra förra året var 77,8 % med en sjukfrånvaro på 6,3 %. Den faktiska sysselsättningen var alltså 71,5 %. Under denna tid har den faktiska sysselsättningen ökat endast marginellt trots högkonjunktur. Uttryckt på ett lite annorlunda sätt var bara en av fyra nya sysselsatta verkligen sysselsatta i arbete, resterande tre fjärdedelar var sjukskrivna. Så kan det naturligtvis inte fortsätta. Den högsta sjukfrånvaron har personal som arbetar inom den kommunala sektorn. Därefter följer anställda som arbetar inom landstingen - en typiskt kvinnlig arbetsmarknad - och sedan de som arbetar i privat näringsliv. Kommunals egna medlemmar föredrar att arbeta för privata arbetsgivare har vi fått läsa i tidningarna. Det är alltså här vi ska söka efter lösningarna och möjliggöra förändringarna. En annan varningssignal är att antalet personer som har gått i förtidspension - vilket många gör efter en lång sjukskrivning - har ökat med ungefär 25 % de senaste tio åren. Än allvarligare är att alltfler unga människor pensioneras. Var sjunde som är långtidssjukskriven och under 35 år slås ut från arbetsmarknaden och hänvisas till ett liv med knagglig ekonomi och dåliga framtidsutsikter. Detta är dagens situation. Den långa sjukfrånvaron leder till växande utanförskap och sämre ekonomi för de enskilda hushållen. Det leder också till minskat arbetsutbud och snabbt växande offentliga kostnader. Därför krävs det handling snarare än kampanjer och många ordrika sammanträden mellan parterna. Därför avvisar vi den föreslagna informationssatsningen i tilläggsbudgeten. Vad som i stället behövs är handling nu, dvs. konkreta förslag som åtgärdar problemen, inte förslag som beskriver problemen. Vi har redovisat ett sådant alternativ i vårt 13 punktsprogram som omedelbart skulle bidra till att fler kan återvända i arbete. Bl.a. gäller det förslag om nationell vårdgaranti, ökade resurser till rehabilitering, resurser för uppföljning av sjukskrivna, bättre utbildning av läkare i frågor som rör sjukskrivning, och i samarbete med försäkringskassan. Nu, fru talman, övergår jag till något helt annat. I tilläggsbudgeten behandlas även frågan om arealersättning, och här föreslås att anslaget höjs med Som vi ser det är det ytterligare ett sätt att frisera räkenskaperna och kasta grus i maskineriet. Effekten blir att arealersättningen, som skulle ha betalats ut 2002, utbetalas redan i år. Man kan fråga sig varför. Ja, orsaken är inte i första hand principfasthet, utan snarare motsatsen till detta. Regeringen fruktar nu i elfte timmen att utgiftstaket för 2002 inte kommer att klaras och måste i sista ögonblick tillgripa nya principer - precis som man har gjort tidigare, fast åt andra hållet. Det är inte lätt att hinna med i turerna. Vilket ben kommer regeringen att stå på nästa gång, och hur ska Sveriges lantbrukare förhålla sig till dessa upprepade förändringar? Lantbrukarnas likviditet torde vara ett större problem än riksgäldens. Detta friserande ska ses som ännu ett exempel på hur enskilda näringsidkare godtyckligt utsätts för skrivbordsnissars nycker utan att kunna göra ett vitten - än hit, än dit. Kontentan för vår del är följande. Vi godtar liggande förslag, men inte med majoritetens motivering. Vi anser, liksom tidigare innan man började ändra förra gången, att utbetalningarna av EU-ersättningar ska utbetalas samma år som de avser. Det ger klara spelregler och konsekvent handlande. Vi anser dessutom att denna tidigareläggning ska utnyttjas till att återgå till den ursprungliga principen att medlen ska betalas ut före slutet av respektive år. Som en följd av detta står vi fast vid vårt förslag i FiU1 avseende år 2002. Medel för detta finns reserverade i vårt budgetförslag, men hur kommer regeringen att ställa sig? Det är som i tidskrifternas noveller: fortsättning följer i nästa nummer. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Till det här betänkandet har vi kristdemokrater fogat två särskilda yttranden. Det första har vi tillsammans med de övriga oppositionspartierna, och det handlar, som vi hörde alldeles nyss, om arealersättningarna och att man inte ska omotiverat flytta pengar från det ena året till det andra. Det andra särskilda yttrandet handlar om sjukförsäkringen, och där har vi ställt oss bakom Gerhard Larsson-utredningen om en ny rehabiliteringsorganisation. Det skulle kunna sjösättas i stort sett omedelbart, men i stället väljer regeringen att återigen tillsätta en arbetsgrupp och utreda frågan vidare. Det är en senfärdighet som inte är värdig de människor som det nu handlar om, och det stora problemet med sjukskrivningarna och deras ökande frekvens. Sedan har vi en reservation, som jag vill yrka bifall till nu. Det är reservation 2, som handlar om tilläggsanslag till försvaret. Vi vet alla att det är den säkerhetspolitiska situationen som måste ligga till grund för vår säkerhetspolitik och sedan i sin tur för dimensionering och struktur på vårt försvar. Vi har, som alla vet, en annorlunda hotbild. Det handlar i större utsträckning om internationella fredsfrämjande insatser än tidigare. Fokus är nu på samverkansförmåga inom försvaret och även samverkan inom andra länders försvars och insatsstyrkor. Då har regeringen och vi, och naturligtvis försvaret, upptäckt en felbudgetering när det gäller förbandsverksamheten. Vi vet att regeringen i budgetpropositionen bedömer att Försvarsmaktens operativa förmåga utifrån de huvuduppgifter som man har anses vara godtagbar. Samtidigt anges att övningar med kompletta förband, fru talman, har inskränkts till samövning av funktioner och att officerarnas förmåga att leda sammansatta större förband i komplexa stridssituationer inte har förbättrats. En sådan här brist kräver resurser, och regeringen har föreslagit att 300 miljoner ska tillföras dit. Men det prognostiserade underskott som man nu gör täcker inte detta, och vi menar att detta bör täckas. Kraven är så pass stora i den nya säkerhetspolitiska situation som vi nu har att vi vill ta från utgiftsområde 2 och göra detta från ett nytt anslag där. Jag yrkar, som sagt var, bifall till reservation 2.

Fru talman! Det är inte bara vi socialdemokrater som har synpunkter på det borgerliga svartmåleriet. Tidigare under debatten kunde vi höra Jan Bergqvist citera den borgerliga tidningen Expressen som, inte utan anledning, utnämnde borgerligheten till mästare när det gäller eländesbeskrivningar. Jag kan bidra med ytterligare ett citat, också det hämtat ur en borgerlig källa, nämligen Sydsvenska Dagbladet. Under rubriken "Vartåt kamrater" skriver de följande i ett ledarstick den 19 november: I samlad tropp verkar nu de borgerliga ha lagt sig till med moderatledaren Bo Lundgrens ansträngda radikalitet. Den anas i anklagande formuleringar om att socialdemokratin representerar ett ängsligt vaktslående kring det bestående och om att den avslutade s-kongressen var en traditionalismens tro på detta. De slutar: De borgerliga kamraterna är fortfarande bättre på att redogöra för vad de är emot än att visa på vad de är för. Den förutsägelsen av en borgerlig tidning har sannerligen till fullo bekräftats under debatten hittills. Så långt är man enig. Sedan spretar det åt olika håll. "Det spretar, men det spretar åt samma håll." Så karakteriserade kristdemokraten Mats Odell den gemensamma borgerliga reservationen till finansutskottets betänkande över statsbudgeten. Hur förhåller det sig egentligen med detta borgerliga spretande? Jo, om vi går till skrifterna, och närmare bestämt till tilläggsbudget 2, som jag i huvudsak ska uppehålla mig kring, finner vi på s. 58-60 i betänkandet tre borgerliga reservationer. 500 miljoner kronor inom Utgiftsområde 6 Totalförsvar, dvs. 200 miljoner utöver vad regeringen föreslår och vad utskottsmajoriteten ställt sig bakom. Bakgrunden till denna omfördelning av medel mellan förbandsverksamhet och materialanskaffning är den ekonomiska obalansen inom försvarsområdet. Kristdemokraterna hakar som så ofta på i sin reservation nr 2. Det är samma belopp de vill omfördela, men de föreslår en annan finansiering. Folkpartiet, däremot, ikläder sig gossen Rudas roll och yrkar avslag på regeringens förslag att omfördela Här spretar det onekligen ordentligt inom det borgerliga blocket, och det spretar uppenbarligen åt olika håll. Men härmed är det inte slut på knakandet i den borgerliga framtidsalliansens fogar. När moderaterna vid gårdagens morgonkaffe slog upp s. 22 i liv och husorganet Svenska Dagbladet hälsades de med orden "Moderaterna har inte förstått att världen förändrats - I ett drygt decennium har moderaterna ägnat sig åt en förvirrad och isolerad försvarspolitisk ökenvandring." Moderaterna anklagas vidare i artikeln för att hysa vilsna tankar och bedriva ett dubbelspel i försvarspolitiken. Det hela avslutas med denna salva: "Lika klart är att moderaterna virrar vidare i gammeldags försvarspolitik." Artikelförfattare är förutom två socialdemokrater centerpartisten Erik Arthur Egervärn och folkpartisten Runar Patriksson - båda värderade kolleger i denna kammare. Det spretar, sade Mats Odell. Ja, men åt olika håll, säger Egervärn och Patriksson. Gammaldags var ordet. Det rimmar onekligen illa med dagens retorik och de skönmålningar om förnyelse och systemskifte som präglade söndagens borgerliga fyrklöverartikel på DN Debatt. Fru talman! Den borgerliga framtidsalliansen har uppenbarligen problem både med framtiden och med alliansen. Den snabbt ökande ohälsan i arbetslivet kräver kraftfulla åtgärder, och utvecklingen när det gäller antalet sjukskrivningar måste vändas. Regeringen har nyligen redovisat ett elvapunktsprogram för att komma till rätta med problemen. För att kunna åstadkomma konstruktiva resultat krävs att samsyn uppnås mellan det politiska systemet och arbetsmarknadens parter. Därför måste insatserna i strategin för att motverka ohälsa i arbetslivet samordnas. I en Temoundersökning utförd på uppdrag av Arbetsmiljöverket anser 55 % av arbetsgivarna att verksamheten vid deras arbetsplats i hög grad karakteriseras av högt arbetstempo och stor arbetsmängd. Av samma undersökning framgår att 63 % av arbetsgivarna och 80 % av skyddsombuden anser att de har otillräckliga kunskaper i arbetsmiljöfrågor. Det finns uppenbarligen ett mycket stort behov av kunskapsspridning och information inom detta område. Det är med andra ord på arbetsplatserna och i arbetsorganisationen som de stora möjligheterna föreligger att komma till rätta med ohälsoproblemen. Mot denna bakgrund är de trepartssamtal som regeringen inlett med arbetsgivarna och facket ett viktigt led i arbetet för att motverka ohälsa i arbetslivet. Arbetsmiljöverket har en inte oväsentlig roll att spela i arbetet med att ta fram relevanta föreskrifter för hur man systematiskt kan arbeta med arbetsmiljöfrågorna ute i arbetslivet. Samsynen i dessa frågor tycks omfatta alla utom moderaterna. Moderaterna reserverar sig nämligen mot förslaget att finansiera en informationskampanj om ohälsan i arbetslivet med medel från anslaget för Arbetsmiljöverket och yrkar på en sänkning av anslaget jämfört med regeringens förslag. I motionen som ligger till grund för reservationen går man ett steg längre och kallar samtalen mellan regeringen och arbetsmarknadens parter för kafferep. Är det verkligen seriöst att använda en sådan term när man innerst inne måste inse att det finns problem med ohälsa, stress osv. på arbetsplatserna? Det första steg man tar måste rimligen vara att se till att arbetsmarknadens parter - i första hand arbetsgivarna - tar sitt ansvar så att man kommer till rätta med problemet. Termen kafferep säger väldigt mycket om att moderaterna inte tar dessa saker på så stort allvar. Det spretar i det borgerliga lägret, och det spretar uppenbarligen även här åt olika håll. Till sist, fru talman, vill jag kommentera utskottets förslag att höja anslaget 43:5 Arealersättning och djurbidrag m.m. med 3,5 miljarder kronor innevarande år. Genom denna åtgärd kan utbetalningarna av de för år 2002 avsatta medlen för arealersättningar helt eller delvis tidigareläggas till år 2001. Samtidigt bör förstås ramen för utgiftsområde 23 Jord och skogsbruk, fiske med anslutande näringar höjas med 3,5 De borgerliga partierna ansluter sig i ett särskilt yttrande till själva åtgärden men kritiserar utskottsmajoritetens argument för förslaget. De kan inte acceptera synsättet att åtgärden är ett led i att klara utgiftstaket för 2002. Detta resonemang haltar en hel del. Den moderatstyrda oppositionen anklagar regeringen för inbyggda stelheter i de ekonomiska systemen. Det har vi fått höra i dag, och det fick vi också veta i den omnämnda Regeringen tar fasta på det rådande läget, osäkerheten i vår omvärld och svårigheterna att hitta exakt rätt när det gäller prognoser. När regeringen visar flexibilitet och skapar det handlingsutrymme som vi behöver i en osäker tid är detta också fel. Det spretar i den borgerliga framtidsalliansen, och det spretar åt olika håll. Det gäller både de inbördes relationerna och den retoriska logiken. Fru talman! Jag yrkar med detta bifall till finansutskottets förslag i betänkande nr 11 och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Bengt Silfverstrand uppehåller sig ganska lång tid kring eländesbeskrivningar. Det är nu ändå så att det är oppositionens roll att opponera. Silfverstrand vet naturligtvis att det blir ett massmedialt intresse när det är opposition och konflikt. Bengt Silfverstrand vet också att konflikt internt i det egna partiet också är intressant massmedialt. Det är mycket som spretar under den socialdemokratiska hatten. Det är som en punkfrisyr. Jag minns när Bengt Silfverstrand m.fl. i finansutskottet besökte Kommunförbundet. Då upptäckte vi att socialdemokratin bestod av minst två partier: kommunpartiet och ett statsbärande parti. Fru talman! Jag tycker att det räcker att hålla sig till verkligheten för att beskriva sådant som inte är bra, som Bergqvist sade tidigare. I stället för att gräla om vad som spretar mest vill jag fråga Bengt Silfverstrand om tilläggsbudgeten, som det handlar om. Det finns ett nytt anslag där. Detta anslag under utgiftsområde 2 är på 500 miljoner. Det råkar vara lika stort år 2003 och 2004, men det saknas år 2002. Jag tycker att det kan vara av intresse att Bengt Silfverstrand, fru talman, förklarar för kammaren varför det saknas år 2002. Vad kallar Silfverstrand en sådan budgetmanöver?
Fru talman! Självklart finns det ingen, allra minst vi som nu råkar sitta i regeringsställning, som förmenar oppositionen rätten att opponera. Jag har givit konkreta exempel ur tilläggsbudgeten. Det finns områden - det är försvarspolitiken, arealersättningarna och de ökade sjukskrivningarna - som anknyter både till finansutskottets betänkande nr 1, dvs. budgeten, och tilläggsbudgeten. Det är rimligt att peka på de olikheter som föreligger och på skillnaderna mellan den borgerliga retoriken i en söndagsbetraktelse i Dagens Nyheter och den praktiska politik de borgerliga vill föra. Det är det jag har pekat på. När det gäller anslagen är det rimligt att det också i en tilläggsbudget finns handlingsmarginaler, som vi kan behöva i en osäker tid.
Fru talman! Att det finns olikheter mellan fyra partier torde inte vara unikt vare sig i världens eller i Sveriges historia. Det som möjligtvis är unikt är den partibildning som finns inom socialdemokratin. Man utgår då just från hur verkligheten ser ut, från eländesbeskrivningar i kommuner och landsting. Men det, fru talman, förstår jag att inte Bengt Silfverstrand vill uppehålla sig vid. Men vad kallar nu Bengt Silfverstrand den här typen av manöver? Det borde han väl ändå kunna svara på, fru talman. Plötsligt har vi ett nytt konto i tilläggsbudgeten. Det finns inte år 2002. Samma summa dyker upp 2003 och 2004. Vad kallar Bengt Silfverstrand en sådan manöver, och hur förklarar han detta? Han nämnde inte det, och det kan man ju förstå.
Fru talman! Det talas om eländesbeskrivningar och verklighet. Då är det väl rimligt att peka på de skillnader som självklart också kan finnas i fråga om synsättet ute i kommunerna. Det gäller inte minst ambitionerna och kraven på större resurser. Precis samma förhållanden måste ju råda mellan de borgerliga partierna. Inte minst säger kristdemokraterna här i riksdagen att man först ska sänka skatterna tillsammans med moderaterna. Sedan ska man höja utgifterna och insatserna i sjukvården. Hur är det ställt, Per Landgren, i Stockholms läns landsting? Titta på detta! Lär av erfarenheterna! När det gäller posten i tilläggsbudgeten, som Per Landgren pekar på, finns det ingen anledning att förlänga den debatten. Jag konstaterar att man även i en tilläggsbudget självklart har rätt till handlingsberedskap.
Fru talman! Jag hade inte omedelbart väntat mig att Bengt Silfverstrand skulle vara överens med den borgerliga sidan. Det enda som jag just nu kan komma på som Bengt Silfverstrand och jag kanske skulle kunna vara eniga om är att det är bra om det går bra för HIF, vårt hemmalag. Sedan ondgör sig Bengt Silfverstrand över borgerlighetens eländesbeskrivning. Men det är ingen eländesbeskrivning. Det är en verklighet, och det är ett faktum. Ta bara frågan om 106 000 personer som är sjukskrivna och den situation som de befinner sig i! Det tycker jag är värt att lyfta fram, och man ska också använda ord som beskriver den verklighet som de lever i. När det gäller omfördelningen av försvarsanslaget och försvarsbudgeten knakar det tydligen där också. Men jag vill påminna om vem det är som har försatt försvaret i den här situationen, nämligen regeringen. Vi kan lyfta ned frågan på ett lokalt plan, Bengt Silfverstrand. Vi kan ta en sådan fråga som F 10-frågan. Det är ett lokalt begrepp i Skåne att göra en silfverstrandare, nämligen säga en sak och göra en annan. Vem har försatt försvaret i den situation som man nu är i? Det är regeringen själv. Det gäller som sagt eländesbeskrivningen och elvapunktsprogrammet. Jag har roat mig med att gå in på regeringens hemsida. Jag konstaterar att vad man föreslår i elvapunktsprogrammet kan beskrivas som ord, projekt, information och utredning. Mot detta ska då ställas våra borgerliga motioner och framför allt den moderata med konkreta åtgärder. Man ska arbeta bort köerna genom en nationell vårdgaranti. Det ska vara en satsning under de kommande tre åren med 7 miljarder för att understödja försäkringskassans arbete. Till sist, fru talman, ska jag bara ta upp frågan om arealersättningen. Vi har tidigare i dag hört att den offentliga sektorn inte finansierar sig själv, utan det är det privata näringslivet som gör det. Vad är det för signaler som man ger bönderna och näringsidkarna genom att hela tiden ändra?
Fru talman! Som framgår av förutsättningarna är det ju i en gemensam debatt som vi diskuterar både statsbudgeten och tilläggsbudgeten. Vi är säkert överens, Anna Åkerhielm, när det gäller Helsingborgs idrottsförening, HIF. Vi är väl också överens om att spelarna har röda tröjor och blå byxor och att tröjan upptar ungefär två tredjedelar av kroppen. Möjligen finns det sedan inte särskilt mycket av enighet. Men jag skulle i alla fall vilja säga att jag tror att vi är ganska överens när det gäller verklighetsbeskrivningen, situationen ute i arbetslivet, ohälsan och de ökande sjukskrivningarna. Vi bör också vara överens om att man måste satsa mer på rehabilitering. Det har sagts här också från borgerligt håll. Då är det bara att hänvisa till detta årets budget och vad som kommer att ske för nästa budgetår, nämligen kraftfulla satsningar på rehabilitering. Men det är inte bara ekonomiska resurser som måste skjutas till. Vi måste också ta krafttag ute på arbetsplatserna, i arbetsmiljön. Det ansvaret faller väldigt tungt på arbetsgivaren. Sedan drar Anna Åkerhielm in offentligt och privat i debatten, och det tackar jag henne för. Då vill jag erinra om vad som nu pågår inte bara i Stockholm och i Stockholms län - det blir lätt en debatt som handlar om att man ska ha en storstadspolitik. Det handlar också om vad som pågår ute i landet. En gräddfil var med moderaternas goda minne på väg att införas i sjukvården i Helsingborg. Nu försöker man göra om samma grepp. Vissa resursstarka personer ska nämligen kunna gå före i kön också på Ängelholms lasarett. Kommentera gärna detta, Anna Åkerhielm, för det är ett jättestort problem!
Fru talman! Jag tänker ta upp den fråga som Bengt Silfverstrand inte svarade på, nämligen frågan om signalerna till landets privata näringsidkare, som faktiskt också bönderna är. Att hela tiden ändra reglerna, principerna för utbetalning, innebär en påfrestning på böndernas likviditet. Detta är en signal som också kan överföras till de problem som alla andra små och större företagare har genom det regelverk som de lyder under. Detta har vi också kunnat få uttryckt i pengar. Administrationen för företagen kostar 30 000 kr i månaden per anställd. Det är alltså ett enormt regelverk. Och det här fintandet med arealersättningen, att man flyttar utbetalningarna fram och tillbaka, gör det inte lättare för det privata näringslivet att sedan bli underlag för att finansiera den offentliga sektorn.
Fru talman! Moderaterna brukar stå i främsta ledet när det gäller att framhålla betydelsen av budgetdisciplin. Vi skulle verkligen få höra en veklagan, från moderat håll inte minst, om vi inte hade klarat utgiftstaket. Nu lever vi i en besvärlig tid; det inser alla. Osäkerheten i vår omvärld är stor. Vi måste ha en handlingsberedskap. Den handlingsberedskapen utnyttjar nu regeringen - och det blir säkert ett bifall till detta också i riksdagen - för att man ska ha de marginalerna, så att vi klarar de åtaganden som vi har för nästa år. Bl.a. moderaterna har varit uppe och sagt att vi måste satsa mer på sjukförsäkringen. Vi måste satsa mer för att få ned ohälsotalen. Det är rimligt att man har den handlingsmarginalen. Man kan inte kritisera regeringen för stelbenthet och samtidigt förmena den rätten att utnyttja handlingsmarginalen. Jag noterar att jag inte har fått svar på frågan om hur moderaterna nu kan bryta igenom vallen ute i landet och acceptera att penningstarka personer får gå före i sjukvårdskön, att det systemet är på väg att tränga igenom. Lägg därtill att man har föreslagit s.k. platt skatt, slopad statsskatt. Detta har gjorts för att man, som Företagarnas Riksorganisation som instämmer i detta förslag uttrycker det, ska åstadkomma ett utrymme med den här sänkta skatten, så att människor kan köpa sig frivilliga försäkringar i sjukvården. Detta är moderat politik och säkert också borgerlig politik. Det här kommer att bli en stor fråga framöver, givetvis också i den kommande valrörelsen.

Fru talman! För mig handlar den debatt vi nu för om enskilda människors möjlighet att skapa välfärd för sig själva och för andra. Det gäller den ensamförsörjande föräldern med två barn som jobbar alla dygnets vakna timmar, varav en del i form av lönearbete, för att skapa en bra situation för sin familj och sig själv. I dag är den mamman eller pappan inte bara beroende av sina egna insatser för att försörja sig. Framför allt finns ett beroende av konsekvenserna av politiskt fattade beslut. Jag vill att man ska kunna leva på sin lön, och för den delen på sin pension när man kommit upp i den åldern. Det handlar också om den som är beredd att satsa ett eget kapital och kunnande i drömmen om att starta ett företag och få det att växa och utvecklas. Viljan och möjligheten för enskilda människor att omsätta de egna idéerna i form av företagande är centralt om man vill få tillväxt i ekonomin och därmed välfärd. Enligt de rapporter jag kunnat läsa från den socialdemokratiska kongressen saknades där en debatt om företagandets villkor. I den mån jag har fel går det naturligtvis i dag att tala om vilka konkreta förslag regeringen har, eller kongressen kom fram till, när det gäller beskattning av företag och företagare. Det genomgående draget i regeringens budgetproposition är för övrigt avsaknaden av en tydlig strategi. Det är förslag för att tillfredsställa så många som möjligt, utan närmare analys av vilka de långsiktiga behoven är när det gäller skatter och skattepolitik. Det finns flera skäl, fru talman, att kritisera dagens högskattesamhälle. Låt mig nämna några punkter. · Mångfalden går förlorad. Det märks tydligast inom de sektorer där politiken har störst inflytande och som därigenom är monopoliserade. · Bidragsberoendet ökar. Det är inte rimligt att den som uppbär en heltidslön och betalar skatt för det samtidigt ska ha bidrag. · Svartsektorn ökar, särskilt i vissa branscher. Jag skulle tro att de höga skatterna är det troligaste skälet till att folk är beredda att jobba svart, vilket många gör enligt de undersökningar som är gjorda. Något annat skäl är väl svårt att se. · Höga skatter leder också till att det blir svårt för enskilda att bygga upp en bristbuffert - en buffert som hade varit bra att ha när en plötslig extra utgift uppstår på grund av att bilen går sönder eller att huset behöver repareras. · Tillväxtkraften i ekonomin hämmas också av höga skatter. Det är kanske den tyngsta invändningen. Därmed hindras också fler jobb. Bosse Ringholms förslag på s-kongressen visar tydligt, om jag tolkar det hela rätt, att han tror att det blir fler jobb, i varje fall inom kommuner och landsting, om man sänker skatterna för dem som arbetar där i form av sänkta arbetsgivaravgifter. Om han nu accepterar det resonemanget kan jag inte förstå vari den principiella skillnaden ligger mellan kommunoch landstingssektorn och t.ex. den statliga sektorn och inte minst den privata sektorn. Då borde det ju vara rimligt att sänka arbetsgivaravgifterna också för de sektorerna, om man nu tror på den metoden att skapa nya jobb. Jag vill, fru talman, tydligt upprepa några av de värderingar som jag tycker ska ligga till grund för skattepolitiken. Jag har visserligen talat om dem tidigare här i kammaren, men de är lika viktiga och lika aktuella och behöver därför upprepas. · Den första punkten handlar om att det ska löna sig att arbeta. Gör man en extra ansträngning - man kanske byter jobb och därigenom får en högre lön, samtidigt som ens kompetens kommer ännu bättre till pass - ska det naturligtvis löna sig och inte straffas genom höga skatter. · Den som vill skaffa sig en utbildning eller som tillägnat sig lång erfarenhet ska känna att det är mödan värt. · Det privata sparandet är den tredje punkten. Det är centralt för enskilda människors möjligheter att bygga upp en buffert, men också för att samhällsekonomin mår bra av ett stort privat sparande. · Till sist måste skattesystemet tydligt tala om och i sina konsekvenser vara utformat så att det uppmuntrar till företagande. Med detta som utgångspunkt vill jag nämna några av de förslag som vi har lagt fram i samband med årets budgetproposition. Vi vill höja den skattefria inkomsten. Sverige har världens högst beskattade låginkomsttagare. Vårt mål är att de först tjänade 50 000 kronorna ska vara skattefria. I ett första steg höjer vi dagens gräns från 10 000 kr till mellan 30 000 och 40 000 kr. Lägger vi därtill att den beskattningsbara inkomsten ska minskas med 13 % genom förvärvsavdraget och en nedtrappning av den statliga inkomstskatten får vi ett skattesystem som på ett betydligt bättre sätt än dagens gör det möjligt för människor att genom egna insatser påverka sin vardag. Det uppmuntrar också de fyra värderingar jag nyss talade om - arbete, utbildning, sparande och företagande. Men allra tydligast märks effekterna av våra förslag för dem som har en större försörjningsbörda, nämligen barnfamiljerna. Kombinationen av höjda grundavdrag och ett extra grundavdrag för barn gör att t.ex. en ensamstående förälder med en genomsnittlig inkomst får ett grundavdrag på 70 000 kr i stället för dagens 10 000 kr. Det gör skillnad, fru talman, när det gäller möjligheterna att påverka sin egen vardag. Fru talman! Boendet är centralt i människors vardag. Om någon vecka kommer Riksskatteverket i enlighet med gällande lagstiftning att fatta beslut om nya omräkningstal för år 2002. Dessa kommer enligt preliminära rapporter att leda till höjda taxeringsvärden - inte bara i de områden där vi tidigare främst har sett detta, dvs. i storstadsområdena och i vissa områden där fastigheterna är särskilt eftertraktade, utan det sprider sig också till andra håll i landet. Det hade därför varit bra om det gemensamma borgerliga förslaget om frysta taxeringsvärden för 2002 hade vunnit kammarens gehör. Det hjälper ju föga att enbart sänka skattesatsen eller införa begränsningsregler när den redan höga skatten likväl blir ännu högre. Och det blir den ju för i stort sett alla nästa år - skattesatsen sänks ju avseende årets fastighetsskatt, som bekant. Boendebeskattningen uppfattas av många som mycket orättvis. Den är ett exempel på en beskattning där den enskilde har väldigt små möjligheter att påverka sin skattekostnad. En del tvingas flytta. Flytta ska man dock göra av andra skäl, inte för att skatten tvingar en att göra det. Det finns emellertid anledning för dagens opposition i riksdagen och den allmänna opinionen ute i landet att fortsätta att driva den här frågan. Regeringen har ju nu trots allt tvingats att sänka skattesatsen - mot sin vilja, som jag uppfattar det. Även om skattebasen har höjts är det likväl ett bevis för att opinionsbildning kan sätta spår även i Rosenbad. Fru talman! Sverige har alla förutsättningar att återta den plats i välfärdsligan som vi en gång hade. Vi har ingen anledning att acceptera att vårt land ska befinna sig på mellan 15:e och 25:e plats när det gäller tillväxt, välfärd m.m. - lite beroende på vad man mäter och hur man mäter det - men ändå ligga i topp när det gäller skattetryck. Men då krävs det förändringar. Sverige ska vara ett land som låter människor ta till vara sina inneboende krafter och vilja att ta ansvar och bestämma över sina egna liv. Men det ska också vara ett land där det offentliga ger stöd och står starkt när det verkligen behövs. De skattesänkningar vi föreslår är ett steg på vägen. Med våra förslag hamnar vi på en nivå som motsvarar nivån efter valet 1994 - detta sagt som en påminnelse till dem som brukar påpeka att vi sänker skatterna i en utsträckning som är fullständigt orimlig. Fru talman! Frågan om frihet och valfrihet och egenmakt tror jag kommer att stå i centrum i valrörelsen. Jag har varit ute och besökt en hel del orter i landet under hösten: stora kommuner som Malmö men också andra orter som Hallsberg, Falköping, Karlskoga, Grästorp - och för den delen också Borås, Arne Kjörnsberg - och en rad andra orter. På de mindre orterna är det ofta den mer traditionelle företagaren jag bl.a. möter - en företagare med ett relativt moget företag som har produkter som bygger på en lång tids utvecklingsarbete. Där finns också ett tydligt generationsperspektiv och därmed ett långsiktigt tänkande. Företagaren vill gärna kunna utveckla sitt företag och fungera vidare på orten. Företagaren vill spela en roll i samhället genom att bidra med sitt företagande. Företagaren vill ofta att firman ska gå vidare till nästa generation. Jag talar om människor som kan och vill ta samhällsansvar men som sedan länge tröttnat på löften från regeringsunderlaget om sänkta skatter och förenklingar för företagen. Det är förvisso inte alltid den exakta skattesatsen som är det viktiga, men väl kombinationen av olika skatter och de signaler som detta sänder ut om hur man ser på företagandet. Ett exempel är att om den egna företagarens barn arbetar i företaget och tar emot en ersättning för arbetet så ska föräldrarna skatta för inkomsten. Ekonomiskt kanske detta inte har så stor betydelse, men signalen är ju: Familjeföretag är dåligt. Det ställer vi inte upp på. Ett annat exempel på diskriminering av småföretag är att om en småföretagare säljer sitt företag, ska större delen av inkomsten beskattas som löneinkomst i stället för som inkomst av kapital. Säljer man däremot en andel i ett börsbolag och det uppstår en vinst, beskattas denna alltid inom inkomstslaget kapital. Slopar man den statliga inkomstskatten slipper man dessa snedvridande effekter. Innan detta görs behöver de diskriminerande fåmansbolagsreglerna slopas till förmån för ett skattesystem som gör det lönsamt att ta risker i egna och andra företag. Det är vad Sverige behöver. I Falköping har jag talat t.ex. med Carl-Erik Landén. Han berättade om sitt familjeföretag Ce Pe Plast AB, ett företag med 15 ansställda. Han redogjorde för hur 50-60 timmars arbete i veckan belönas med en beskattning om över 70 % genom en kombination av företagsskatt, inkomstskatt, kapitalinkomstskatt och förmögenhetsskatt. En nyinvestering om 8-10 miljoner i medicinteknik blir ej av. Så ska det inte behöva vara, fru talman. Det visar också att det när man gör förändringar på skatteområdet är viktigt att se till helheten i skattesystemet och att inte rycka ut en liten bit ur sitt sammanhang. Fru talman! Med de moderata förslagen får vi ett samhälle där ansvarstagande stimuleras, där arbete uppmuntras och där människors frihet och valfrihet får ett reellt innehåll. Vi får också en offentlig sektor som står stark och som finns tillgänglig för människor när den verkligen behövs.

Fru talman! I vårt trepartisamarbete står vi i Vänsterpartiet naturligtvis bakom de skatteförslag som läggs fram här i dag och likaså bakom syftet med betänkandets förslag att finansiera välfärd, arbete och investeringar, att minska de ekonomiska och sociala klyftorna och att stimulera omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. Vi framhåller också att det behövs ett högt skattetryck för att kunna erbjuda en bra skola, en bra vård och en bra omsorg. Vi är från Vänsterpartiets sida väldigt medvetna om den pågående internationaliseringen liksom om det tryck som den utövar på de skattebaser som vi har i vårt land. Den bidrar också till en ökad jämförelse mellan länderna. Visst finns det skillnader mellan länder, men de olika skatteuttagen avspeglar många gånger olika ambitionsnivåer när det gäller välfärdsåtaganden. Det handlar också om rent tekniska förhållanden, som att en förmån i ett land kan ha formen av en skattereduktion medan den i ett annat land kan vara en skattepliktig ersättning. Det senare är ju ofta förekommande i Sverige. Skatteutskottet och finansutskottet besökte i våras OECD, och vårt bestående minne därifrån var att man nu inom OECD arbetar för att förbättra statistikinsamling och statistikmaterial för att kunna få till stånd bättre jämförelser mellan länderna. Jag hoppas att det i sin tur kan bidra till en lite mer sansad debatt vad gäller jämförelserna mellan Sverige och andra länder. Det pågår apropå internationaliseringen också en skattebasutredning där man har som målsättning att vidmakthålla de välfärdspolitiska ambitionerna. Vi från Vänsterpartiet tycker att det är bra. Vi tycker inte att vi i vårt land måste lägga oss platt i debatten och sänka skatterna bara därför att man i andra länder har lägre skatter. Vi tycker att vårt land har bra ambitioner och en bra utgångspunkt för vidare diskussioner i de här frågorna. Vi är från Vänsterpartiets sida mycket medvetna om att det dag finns stora klassorättvisor kvar och att det finns mycket kvar att göra. Om detta vittnar om inte annat det nyligen framlagda välfärdsbokslutet. Det gör att vi från Vänsterns sida tycker att skattesystemet hela tiden måste utvecklas, anpassas och förbättras. För vårt partis del handlar det här om ett liv också efter år 2002. Vi tycker att det är viktigt att se över systemet för inkomstbeskattningen i vårt land. Vi vill ha en tydligare fördelningsprofil, och vi vill även så långt möjligt komma ifrån marginaleffekter, som i många fall verkar hämmande. Vi tycker att man skulle kunna se över och ta bort dagens s.k. LO-puckel. Man skulle också kunna avskaffa den särskilda skattereduktionen och i stället föra en diskussion om möjligheterna att eventuellt höja grundavdraget ytterligare, dock inte i den statliga taxeringen. Som jag tidigare vill vi nämligen också ha en bättre fördelningsprofil på skattesystemet. Vi har vidare i betänkandet över budgetpropositionen framhållit att det ska göras en översyn av både förmögenhetsbeskattningen och fastighetsbeskattningen. Vi tycker att det är bra att förmögenhetsskatten ses över. Den har i flera fall för många människor blivit en skatt också på boende, vilken enligt vår mening har tagits ut på ett orättfärdigt sätt. Detta måste ses över. Förmögenhetsskatten ska drabba stora förmögenheter. Vi ska dessutom inte ha börsmiljardärer som inte betalar någon skatt alls. Socialdemokraterna har hållit kongress, och där presenterades ett antal skatteförslag som rör de mindre företagen. Det handlade dels om skatten på expansionsmedel, dels om uppskov för nystartade företag med inbetalning av skatt. Jag vill här vända mig till Arne Kjörnsberg. När det gäller senareläggning av skatteinbetalningar tycker jag att det redan i dag finns möjligheter till sådana genom inlämning av en preliminärdeklaration. Företaget har då möjlighet att betala in skatt när det har fått inkomster. Möjligheterna till sänkning av skatten på expansionsmedel infördes 1993-1994 i syfte att likställa beskattningen av handelsbolag, enskilda firmor och aktiebolag. Kanske kan Arne Kjörnsberg i sitt anförande svara på om socialdemokraterna också planerar att sänka bolagsskatten till 25 %. När det gäller företagsbeskattningen tycker vi från Vänsterpartiets sida att det är viktigt att påtala de onödiga skillnader som finns mellan små och stora företag. 3:12-reglerna är under utredning, och vi väntar på resultatet. Vi har från vår sida försökt föra fram tankegångar om sjablonbeskattning. Det finns tack och lov skrivningar också om detta i budgetpropositionen. Riksskatteverket ser nu över de metoder som kan tänkas bli använda. Vi får anledning att återkomma till detta i och med rapporten i början på nästa år. Det kan vara ett sätt dels att förenkla för den lille företagaren, dels att stävja svart företagande. Vi tror att detta kan vara en hjälp inte minst för skattemyndigheterna. Som andra har sagt från denna talarstol i dag tycker vi också att det är viktigt att se över tryggheten för småföretagare. En viktig utgångspunkt måste vara att de som driver ett eget företag med F-skattsedel ska ha samma rätt till social trygghet som anställda har i vårt land. Vi tror oss veta att det finns en del att göra på det området. Till sist vill jag kommentera moderaterns skatteförslag som de är utformade i avvikande mening och i reservationer. Moderaterna föreslår som bekant ganska stora skattesänkningar: 42, 63 respektive 80 miljarder kronor under de kommande tre åren. Neddragningarna gäller framför allt arbetsmarknadspolitiken och kommunsektorn. Det handlar om bidragen till näringslivsutveckling och om rejäla försämringar inom sjukförsäkringen. Moderaterna föreslår att inkomstskatterna ska sänkas i fyra olika delar. Jag behöver inte gå in så djupt på var och en av dem, för det har Carl Fredrik Graf gjort. Ni skriver att tyngdpunkten i era skattesänkningar ska ligga på låg och medelinkomsttagarna. Jag undrar hur ett borttagande av statsskatten stämmer överens med den tes som ni för fram och som går ut på att om man tjänar en halv miljon kronor får man en rejäl sänkning. Då betalar man ju nu en statsskatt om 50 000 kr. Den som har en årsinkomst under 200 000 kr betalar i praktiken 0 kr i statlig skatt. Ni skriver att skattesystemet inte har hänsyn till försörjningsbördan. Håller ni på att gå ifrån principen om likformighet och enkelhet i beskattningssystemet? Ska vi gå ned på individnivå när vi utformar skattesystemet? Det är en ganska intressant fråga. Jag skulle vilja att Carl Fredrik Graf lite mer utvecklar det som han inledde sitt anförande med angående ensamma mammor. Jag förstod det som att Carl Fredrik Graf tyckte att de skulle tjäna på moderaternas skattealternativ. Att ta bort alla bidrag och sänka skatterna skulle gynna ensamstående mammor. Det vore intressant om Carl Fredrik Graf kunde utveckla den tesen lite mer.
Fru talman! När man gör förändringar i skattesystemet måste man se till helheten. Våra skatteförslag ger självklart störst verkningsgrad för låg och medelinkomsttagare. De får i procent en större skattesänkning än andra. Därför får det också störst betydelse för dem. Sedan till några av de andra frågorna. Marie Engström nämnde de ensamstående mammorna. Jag talade om ensamstående föräldrar för att försöka ha ett neutralt perspektiv. Får en ensamstående förälder med två barn en höjning av grundavdraget till 70 000 kr innebär det en substantiell möjlighet att försörja sig själv på ett helt annat sätt än om grundavdraget ligger kvar på 10 000 kr. Fru talman! Marie Engström talade en hel del om olika typer av skattesänkningar. Jag välkomnar tanken på att höja grundavdraget. Min fråga är: Hur tänker sig Marie Engström med de samarbetspartner hon har i dag att komma vidare med detta? Moderaterna föreslog lindringar av arvsskatten redan i höst. Vänsterpartiet sade nej när frågan kom till utskottet men talar om det i andra sammanhang. Moderaterna har vid ett flertal tillfällen föreslagit slopad sambeskattning. Vänsterpartiet har sagt att det tycker också att den ska slopas men att det ska ske någon gång i framtiden. Vänsterpartier tycker att man ska ändra 3:12-reglerna. Men när vi lägger fram konkreta förslag tycker det att det ska ske någon gång i framtiden. Hur hänger detta ihop? Med vilket regeringsunderlag tänker sig Marie Engström att komma fram med de förslagen? Tidigare har det talats om sprickor i den borgerliga alliansen. Men det är oceaner och inte bara sprickor mellan det Vänsterpartiet säger sig vilja göra och de möjligheter det har att genomföra detta i regeringsunderlaget. Fru talman! Jag misstänker att det Vänsterpartiet säger inte återspeglas i det de konkreta förslag som läggs fram. Det är ett sätt att fånga in en opinion för att framstå som skattesänkarparti. Det är bra om man väljer den inriktningen. Men då gäller det också att välja samarbetspartner. Om ni ska sänka skatterna tror jag att det är bäst att göra det tillsammans med originalet, dvs. Moderaterna.
Fru talman! Jag har sagt att Vänsterpartiet helt och hållet står bakom det betänkande som vi diskuterar i dag. Det var det första jag sade. För det andra är Vänsterpartiet för ett högt skattetryck. Vi tycker att endast det kan garantera välfärden. Det tredje jag sade var att vi vill ha en bättre fördelningsprofil i beskattningen. Jag har angivit ett antal områden för det. Det är viktigt att vårt parti också för framtiden kan ange den inriktning som vi som självständigt parti vill arbeta efter. Det är oerhört viktigt. Carl Fredrik Graf säger att moderaterna vill förändra 3:12-reglerna. Ni vill ta bort 3:12-reglerna. Det kan man i och för sig också tycka är en förändring. Men det är inte att ändra regelsystemet som sådant. Sedan handlar det om ensamföräldrar. Moderaternas förslag att ge ut familjebidrag osv. och att sänka skatter får mig att tänka på en nationalekonom i ert parti, Anne-Marie Pålsson, som nu också kandiderar till riksdagen nästa period. Hon framför precis samma kritik som ni mot skattesystemet. Hon framför också liknande lösningar, dvs. att man ska ta hänsyn till försörjningsbördan. Jag läste en intervju i GP med henne i somras, det var bestämt den 3 juli. Där säger hon att ensamföräldrar förlorar på hennes förslag, som liknar det förslag som Carl Fredrik Graf nu för fram. Hon menar på att om man är en ensamförälder har man gjort det valet och får stå sitt kast. Det har inte moderaterna någon politik för. Hur kommenterar Carl Fredrik Graf det uttalandet?
Fru talman! Om Marie Engström blir omvald - och det får hon gärna bli, fastän jag tycker Vänsterpartiet ska ha färre mandat till riksdagen under nästa valperiod - får hon ta den debatten med Anne-Marie Marie Engström nämnde att hon hade tittat i våra förslag i betänkandet. Det gör jag också. Låt oss ta en ensamförälder med en årsinkomst som är ganska låg, exempelvis 144 000 kr, dvs. 12 000 kr i månader. En sådan person får 1 420 kr mer i disponibel inkomst med Moderaternas förslag jämfört med regeringens förslag och därmed också Vänsterpartiets förslag. Det är ett konkret besked på den politik som vi har i dag. Marie Engström blev förskräckt över att jag delvis berömde henne för att hon talat om lägre skatter och sade: Visst är vi för höga skatter, fru talman. Det är bra att det inte råder något missförstånd på den punkten. Hon har naturligtvis rätt. Det gånger som vi moderater har lagt fram förslag om konkreta skattesänkningar säger Vänsterpartiet: Inte nu, men kanske sedan, någon gång i framtiden. I vilken konstellation avser Vänsterpartiet att försöka driva igenom en lindrad arvsskatt, slopad sambeskattning på förmögenheter och förändrade regler för småföretagen? Den ambitionen finns inte bland de partier som ingår i regeringsunderlaget. Det är Marie Engströms problem. Det gör också att trovärdigheten i de argument som hon lägger fram krackelerar och faller platt till marken.
Fru talman! Svaret på den frågan, Carl Fredrik Graf, är inte att Vänsterpartiet ska bli ett mindre parti utan att det ska bli ett större parti med större möjlighet att påverka. Det finns stora möjligheter för oss att också inom den konstellation vi har i dag vara med och ännu tydligare påverka framtidens skattepolitik. Det är jag fullständigt övertygad om. Annars skulle jag inte stå och tala om de frågor jag här tar upp. Jag återgår till ensamföräldrarna, Carl Fredrik Graf. De förslag som Carl Fredrik Graf nu läser upp för mig är utifrån perspektivet att frånvaron av skatter fixar allting i er värld. Men ni tar samtidigt bort bidragen. Jag tror inte att skatter eller brist på skatter fixar allting. Vi kan ha ett högt skatteuttag men samtidigt ha olika sociala system som underlättar för människor. Olika grupper behöver detta olika mycket under olika delar av sitt liv. Det är precis detta som är innehållet i en solidarisk välfärdspolitik. Men det förstår inte Carl

Fru talman! Jag ämnar inte yrka bifall till några andra reservationer eller göra några andra yrkanden än vad Mats Odell gjorde tidigare. Jag ställer mig bakom våra tidigare framförda reservationer. I Sverige är skatterna bland de högsta i världen. Företag betalar hög skatt. Människor som arbetar och konsumerar betalar också hög skatt. Man betalar skatt för att bo. Man betalar nära nog skatt på allting som det går att sätta en siffra på. Den socialdemokratiska regeringen är i skattepolitiskt hänseende vänd 180 grader åt fel håll. Den frågar sig inte: Hur ska vi få ihop resurser till vårt gemensamma bästa? Den lägger i stället bevisbördan på de olika skatteobjekten, dvs. människor och företag och frågar sig: Varför ska hon eller han inte beskattas? Varför ska det ena eller andra företaget inte beskattas? När då dessa skatteobjekt inte kan argumentera för sin sak blir de överkörda av regeringen. Starka argument mot vissa skatter har t.ex. inte saknats. Men tydligen har de drabbades röst inte varit tillräckligt stark. Fru talman! Jag tänker t.ex. på fastighetsskatten och arvsskatten. Människor ser sig tvungna att sälja sitt hem som de under de senaste decennierna sparat till med ambitionen att bo i ett eget finansierat hem. Änkor eller änklingar har med de nya taxeringsvärdena inte längre råd att ärva sin makes eller makas del av bostaden utan måste sälja den. Fru talman! Företrädare för regeringen har vid ett flertal tillfällen konfronterats med fall där arvsskatten på grund av just de höjda taxeringsvärdena sexdubblats för en maka eller make. Vår finansminister svarade vid ett sådant tillfälle att han inte har noterat några sexdubblade intäkter från arvsskatten. Jag frågar mig: Är det allt som medborgarna är för finansministern - bara skatteobjekt som i medeltal inte betalar skatt? Även om dessa orimliga effekter i arvsskatten drabbar endast ett fåtal människor så är det illa nog. Regeringen fortsätter att diskriminera t.ex. äkta makar och sambor med barn. Den vidhåller att fribeloppen i förmögenhetsskatten ska vara lägre för just dessa grupper. Fru talman! Varför ska ett familjeliv straffbeskattas på det här sättet? När man nu konstruerar en ny begränsningsregel i fastighetsskatten så diskriminerar regeringen återigen även de gifta och samborna med barn. Andra orimliga skatter som drabbar de flesta i vårt land är de inkomstskatter som medborgarna dras med. Det är ett olustigt sammanträffande att just det parti som kallar sig arbetarpartiet uppnått bland de högsta beskattningarna i vår värld av just arbetare. Höginkomsttagare i Sverige betalar hög skatt. Men höginkomsttagare i andra länder betalar också hög skatt. Skillnaden mellan höginkomsttagares skattetryck i Sverige och i andra länder är inte alls så påtaglig som skillnaden mellan låginkomsttagare i Sverige och i andra länder. Skattetrycket i Sverige är inte alls så progressivt som regeringen vill få oss att tro att det är. Vad är det då som sker, fru talman? Är det så att låginkomsttagarnas skatter transfereras till höginkomsttagarna i något slags omvänd Robin Hoodmanöver? Som vi nyss hörde slipper Sveriges aktiemiljardärer skatt, och utländska experter subventioneras också. Men höginkomsttagarna betalar tillräckligt med skatt. Fru talman! Snarare är det så att låginkomsttagarna sent omsider får tillbaka en del av sina skattepengar på omvägar i form av bidrag. Man får tillbaka sina pengar, men man förväntas samtidigt med tacksamhet ta emot de pengar som man själv har tjänat in och betalat i skatt. Med dessa bidrag kan politiker styra människor. Man kan styra hur människorna ska bo och hur de ska arrangera sin barnomsorg. Ska vi politiker bestämma över människors vardag? Ska politiker bestämma hur heltidsarbetande människor ska bete sig för att kunna få ihop en inkomst som tillsammans med bidrag kan utgöra en fullgod sådan? Naturligtvis inte. Ändå är det så i Sverige i dag att ett stort antal heltidsarbetande människor inte kan leva på sin egen lön. För många upplevs detta som direkt förnedrande, när man t.ex. behöver förklara för sina barn att pengarna inte räcker till. Paradoxalt nog tjänar just dessa människor gott och väl ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna leva ett gott liv på egen lön. Men inkomstskatt och arbetsgivaravgifter reducerar deras disponibla inkomst så till den grad att friheten berövas dem. Med de hårt beskattade arbetsinkomsterna ska man sedan betala även för mat och kläder, som i sin tur beskattas. Fru talman! I Schweiz har en tvåbarnsfamilj över 50 % större disponibel inkomst än i Sverige. I ytterligare 15 av världens länder har barnfamiljer mer att röra sig med än i Sverige. Svenska bostadsbidrag och barnbidrag är således i detta sammanhang små plåster på såren. Kristdemokraterna föreslår en omfattande inkomstskattesänkning redan år 2002 bestående av ett höjt grundavdrag till 24 000 kr, en skattereduktion för låg och medelinkomsttagare och ett förvärvsavdrag på 5 %. Kristdemokraternas förslag om höjda grundavdrag kommer även pensionärerna till del fr.o.m. år 2003, då det nya pensionssystemet träder i kraft. Det ger därmed samtliga pensionärer en skattesänkning på 250 kr i månaden. Under år 2002 föreslår vi därför också ett höjt pensionstillskott med 200 kr för de pensionärer som har lägst pension. Fru talman! Sverige kan ha en tuffare period framför sig än någonsin landet någonsin haft. Kristdemokraterna anser därför att viktiga skattesänkningar behöver ske för att den svenska ekonomin ska kunna bli mer dynamisk. Regeringens åtgärder för att möta en lågkonjunktur är i dagsläget helt otillräckliga.
Fru talman! Jag ska bara ställa en kort fråga i anslutning till den ganska intressanta inledning som Kenneth Lantz hade här. Han tycker att vi beskattar arbetare - som han sade - i det här landet orimligt högt. Men det gäller inte höginkomsttagare, sade han, utan för dem är det mer jämförbart i andra europeiska länder. Jag vill ställa en fråga till Kenneth Lantz. Ni vill ju ändå avskaffa den s.k. värnskatten. Jag skulle vilja ha en kommentar till det. Varför lägger ni fram den typen av förslag? Och hur ser ett eventuellt framtida samarbete med Moderaterna ut? Moderaterna vill ju verkligen ta bort hela statsskatten inom loppet av några år.
Fru talman! Det råder ingen tveksamhet i mitt parti om att vi vill ha en total beskattning på 50 %. I det sammanhanget är det för oss en självklarhet att ta bort den högre värnskatten. Ett samarbete med Moderaterna skulle inte besvära oss nämnvärt mycket, utan det skulle snarare kännas som en glädje. Vi ser gärna att ännu fler partier kommer med i en eventuell borgerlig regering framöver. Det råder absolut ingen tveksamhet om att vi ska kunna samarbeta.
Fru talman! Jag blev kanske inte så klok på det svaret. Kenneth Lantz tog upp exempel från Schweiz, och menar att en barnfamilj där får si och så mycket mer kvar av sin lön jämfört med vårt land. Men hur är det med trygghetssystemen? Hur stor del av lönen måste man använda för att ta privata försäkringar och betala sjukvårdskostnader och andra saker? Det var ju detta som jag berörde i mitt anförande - det är svårt att bara använda en variabel när vi ska jämföra situationen i olika länder. Vad har Kenneth Lantz för kommentar till detta? Och vad händer med trygghetssystemen i vårt land? Kenneth Lantz hänvisade förut till t.ex. bostadsbidrag och barnbidrag. Vad händer med de trygghetssystemen vid en eventuell fyrpartikoalition?
Fru talman! Vad beträffar Schweiz så har jag om inte varit mantalsskriven där åtminstone ganska god erfarenhet av landet efter att ha varit där ett bra tag. Den kontakt jag har med landet vittnar inte på något sätt om att befolkningen, oavsett om man är hög eller låginkomsttagare, lider någon större nöd av den låga beskattningen. Det är rimliga nivåer. Man har råd att betala både en privat sjukförsäkring och pensionsförsäkring i landet. Jag tycker att det är någonting som också vi borde eftersträva. Det ska finnas utrymme för mer privatisering inom sjukvården. Avslutningsvis vill jag säga till Marie Engström att vi inte ser något samröre mellan hög skatt och hög välfärd. I replikskiftet med Graf fick vi höra att hög skatt är någonting som Vänsterpartiet kan ställa sig bakom. Vi ser absolut inget samband mellan hög skatt och hög välfärd. Det finns ingenting som på något säger att det blir en god skola därför att man plockar in höga skatteintäkter. Vi tycker att det ska vara de enskilda medborgarnas rätt att själva välja detta. De får också råd att finansiera det genom att vi sänker skatten. På det sättet tror jag att en borgerlig regering kommer att vara mer välbehövlig för det svenska folket i framtiden.

Fru talman! De sociala och regionala klyftorna har ökat väsentligt i Sverige under senare år. Detta har skett i en period då vi har haft en god konjunkturell utveckling både i vårt eget land och i vår omgivning. Det torde väl inte råda någon som helst tvekan om att det är regeringspartiet och samarbetspartierna som bär huvudansvaret för denna utveckling. Nu befinner vi oss av allt att döma i ett läge där högkonjunkturen viker. Vi är på väg in i någonting som förefaller kunna bli en lågkonjunktur vars djup och längd vi naturligtvis ännu inte vet så mycket om, men som ändå är lite illavarslande. Vi har bittra och värdefulla erfarenheter från 90 talets krisår. Den krisen grundlades i allt väsentligt under 80-talet, men den hade också rötter både i 60 och 70-talet. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi är medvetna om detta. Om vi inte hanterar den närmaste framtiden med ödmjukhet och försiktighet och bär oss förnuftigt åt riskerar vi att hamna i en situation som kan komma att likna 90-talet. Därför präglas Centerpartiets politik av måttfulla skattesänkningar. Det leder till en hård prioritering mellan alla de förslag till skattesänkningar som framförs i den allmänna debatten. Vi strävar framför allt efter att sänka skatter som hämmar tillväxten. Vi vill också använda skatteinstrumentet för att komma till rätta med de sociala och regionala klyftorna. Det här står i överensstämmelse med vår allmänna strävan att använda de begränsade möjligheter som nu står till buds till förbättringar för dem som bäst behöver det och inte för dem som enskilt eller via starka organisationer skriker högst i den allmänna debatten. Lena Ek har tidigare under den här debatten exemplifierat detta. Jag ska bara ge ett exempel på utgiftssidan som belyser den principiella strävan som vi har. Det är att vi i första hand höjer golven i socialförsäkringssystemen innan vi använder resurser för att höja taken i samma system. Det är ett exempel på förbättringar för dem som bäst behöver det. På skattesidan har våra prioriteringar lett fram till tre stora sjok. Det är sänkt och rättvisare fastighetsskatt. Den ska bli rättvisare framför allt genom att man gör förfarandet för att bestämma taxeringsvärdet rättvisare. Det andra är sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag enligt samma modell som vi genomförde under den förra mandatperioden. Det tredje är sänkt inkomstskatt för låg och normalinkomsttagare. Juvelen bland dessa tre prioriteringar är inkomstskatteförslaget. Det tar sin utgångspunkt i att Sverige av allt att döma har världens högsta skattetryck för låga arbetsinkomster. Det är inte ovanligt att det i låga inkomstlägen ger marginaleffekter, dvs. den sammantagna effekten av högre skatt och missade bidrag vid en inkomstökning, på 70-80 %. Det är ganska naturligt att det hämmar arbetsviljan om man ser att man har 20-30 kr kvar per hundralapp i ökad inkomst brutto.

Vi kan konstatera att av dessa 20-30 kr har åtminstone hälften, ibland kanske mer än så, försvunnit. Det är alldeles uppenbart att detta hämmar arbetsviljan, och därmed också tillväxten. Det är därför vi har valt att satsa så hårt på just detta inkomstskatteförslag där huvudingredienserna är tre komponenter. Det handlar om en skatterabatt på 10 000 kr lika för alla, oavsett om det gäller inkomst från förvärvsarbete, pension eller från andra bidragssystem. Därtill lägger vi en förvärvsrabatt på upp till 10 800 kr. Jag talar nu om ett fullt genomförande av det här systemet. Det här tillkommer alltså enbart dem som har en inkomst ifrån förvärvsarbete, antingen det är från lönearbete eller från näringsverksamhet. Det här ökar självbestämmandet för den enskilde. Det minskar de sociala klyftorna. Det är delvis självfinansierande eftersom det minskar bidragsutgifterna för samhället för såväl arbetslöshetsförsäkringen som sjukförsäkringen, bostadsbidragen och socialbidragen. Det här medverkar också på ett väldigt effektivt sätt till att motverka de regionala klyftorna eftersom det är i utsatta regioner som de sociala klyftorna är som störst. Om vi motverkar de sociala klyftorna motverkar vi med automatik också de regionala klyftorna. Det ökar dessutom det kommunala självbestämmandet eftersom det kommunala skatteunderlaget ökar. Det är alltså mycket medvetet utformat framför allt på individnivå, men också på kommunnivå, för att leva upp till devisen: Ge åt dem som bäst behöver och inte åt dem som skriker högst!
Fru talman! Jag hörde Rolf Kenneryd bl.a. säga att måttfullhet skulle vara Centerpartiets ledstjärna när det gäller skattesänkningar. Då tänkte jag ställa några frågor på temat den tänka fyrpartikoalitionen som ni pratar om. Sedan något år tillbaka skriver ju ni gemensam reservation i det här betänkandet angående den ekonomiska politiken - inte angående skattepolitiken, men den ekonomiska politiken. I söndags läste vi också på DN Debatt vad man skulle kunna kalla en gemensam programförklaring. Rolf Kenneryd poängterar ju här väldigt ofta orättvisorna mellan stad och land. Jag skulle vilja fråga: Tror Rolf Kenneryd att er politik över huvud taget kommer att få några avtryck vid en eventuell koalition mellan era fyra partier när det gäller satsningar på glesbygdsområden och när det gäller satsningar enbart på låginkomsttagare? Jag ställer frågan, därför att när man läste debattartikeln i söndags var det inte speciellt mycket som skrevs om just regional obalans eller om låginkomsttagare. Det var andra saker som man skrev om. På något sätt skulle man kunna sätta en rubrik på era gemensamma skrivningar, och det är Sänk skattetrycket. Jag skulle vilja ha Rolf Kenneryds kommentar till dels den reservationen och dels den debattartikeln.
Fru talman! Jag ska gärna bidra med det. Det korta svaret på den framställda frågan om vi kommer att sätta något avtryck i en eventuell gemensam borgerlig politik är Ja. Men med ett lite längre svar är jag naturligtvis medveten om, precis som jag utgår från att Marie Engström är - med den erfarenhet vi båda har från samarbete med andra partier - att det allra bästa för att få igenom våra respektive idéer naturligtvis vore att vi har egen majoritet. Och Marie Engström och jag torde kunna bli överens om att det torde vi inte uppnå, vare sig från Vänsterpartiets sida eller från Centerpartiets sida. Jag har emellertid hyggliga förhoppningar om att det som jag har kallat juvelen i våra skatteförslag, nämligen inkomstskatteförslaget, kommer att relativt omgående kunna realiseras efter ett regeringsskifte nästa år vid den här tiden. Det tar sin utgångspunkt i att det ju faktiskt är det som vi mellan de fyra partierna är mest ense om behöver göras. Vi har olika tekniker för detta, och jag har mycket goda förhoppningar om att när vi väl får detaljstudera det här gemensamt så kommer den teknik som vi har valt att vara stommen i det som kommer att bli det gemensamma förslaget. Det framgår ju av den här reservationen till det betänkande som vi diskuterar nu, att det är det första som ska göras. Sedan står det om saker som ytterligare behöver göras, men då har vi ju tid på oss.
Fru talman! Bara för att förtydliga lite vad jag pratar om ska jag ta två konkreta exempel, eller kanske snarare ställa två konkreta frågor. För det första: Kommer Centerpartiet att bidra till att statsskatten sänks? För det andra: Det här med sänkta arbetsgivaravgifter var en av de viktigaste bl.a. regionalpolitiska frågorna, som Rolf Kenneryd sade förut. Tror Rolf Kenneryd att den sänkningen ska kunna finansieras genom höjda skatter på utsläpp av kväveoxid och koldioxid i industrin och höjd skatt på förbränning och deponi, som det står i er avvikande mening? I och för sig kan jag ha all respekt för det miljöengagemang som visas upp, men tror Rolf Kenneryd att det kommer att bli en framkomlig väg att utforma miljöskatterna på det sättet inom ramen för den här fyrpartikoalitionen?
Fru talman! När det gäller den fråga vi just diskuterade har jag redan angivit att det kommer att bli förstahandsåtgärden att sänka inkomstskatten för lågoch normalinkomsttagare. Om det därutöver och inom rimlig tid finns utrymme för en sänkning också av statsskatten har vi sagt oss att det är möjligt att vi kan medverka till det, men vi driver inte den frågan. När det gäller möjligheterna att i en borgerlig regering åstadkomma den arbetsgivaravgiftssänkning som vi har föreslagit ska jag ärligt medge att det ser jag inga förutsättningar för inom den närmaste mandatperioden, om jag ska basera denna bedömning på de motioner som mina borgerliga kolleger har avgivit. Vi driver det ändå, därför att vi tror att det är rätt och därför att vi tror att vi kommer att få rätt och att vi kommer att få förutsättningar för en politisk majoritet i denna kammare på lite längre sikt, hur nu än denna majoritet ska kunna komma att se ut. Jag har avslutningsvis noterat att Marie Engström har ett genomgående tema i sina repliker till de borgerliga företrädarna i den här talarstolen, och det är hur vi ska kunna samarbeta - eller rättare sagt, hur vi inte ska kunna samarbeta. Jag vill bara poängtera att det ju är ett dilemma som vi alla lever med. Jag har också kunnat notera att det är ett problem som Marie Engström, och för den delen även Per Rosengren och andra partikamrater, lever med även i Vänsterpartiet. Icke desto mindre har vi ju anledning att driva våra egna frågor, både i den här kammaren och i den kommande valrörelsen.

Fru talman! I går kväll var vi ett antal som besökte IVA för att bl.a. lyssna på några intressanta föredrag, och innan föredragshållarna kom beskrev ordföranden i RIFO i sitt inledningsanförande hur våra inlägg här i kammaren borde kunna förbättras genom att vårt tal förstärks med vackra bildspel på väggen här bakom, och det är väl ingen tvekan om att det skulle förhöja framställningen. Det är väl så att när vi är ute i landet och håller föredrag på olika ställen är det väl fler än jag som använder sådana hjälpmedel för att lätta upp tillställningen. Nu får ni i stället tänka er bilderna och rubrikerna för Folkpartiets skattepolitik. Den är en skattepolitik som vi vill ska leda till att titeln på en bok som skrevs för många år sedan av en skattetjänsteman i Halmstad ska bli verklighet. Den boken hette Skatta och var glad. Det är då ett skattesystem som vi tror accepteras av befolkningen. Politik handlar ju om att prioritera, och det gäller både i valet mellan olika offentliga utgifter och hur vi ska få in pengarna. Det är ju självklart, eller borde åtminstone vara det, att alla var för sig många gånger väl motiverade önskemål om fortsatta, nya eller höjda offentliga utgifter inte kan tillgodoses, och det är ju då vår skyldighet som politiker att redovisa vad vi vill. Det gäller ju också de offentliga inkomsterna, det vi pratar om nu; skatterna. Det finns många väl motiverade önskemål om sänkta skatter. Det är inte så konstigt i ett land med industrivärldens högsta skatt att där snart sagt varje bransch, varje företag och varje verksamhet kan visa att de bär på en ryggsäck av högre skatter än motsvarande verksamhet i andra länder, och det missgynnar ju Sverige i konkurrenshänseende. Det är inte minst viktigt nu när vi går in i en sämre konjunktur med lägre skatteintäkter och risk för högre utgifter att kunna prioritera. Högkonjunkturens glada dagar är över, och regeringen har inte i tid förberett svensk ekonomi för sämre tider. När konjunkturerna gick upp och skatteintäkterna ökade lovade regeringen glatt ut nya åtaganden, åtaganden som blir svåra - möjligen omöjliga - att infria nu när lågkonjunkturen står för dörren. Inte minst s-kongressen var väl en köpfest som kan komma att stå oss dyrt om de förslagen får genomföras. Folkpartiets skatteprioriteringar är klara. Vi prioriterar skattesänkningar som ger tillväxtstimulans, en skattepolitik som stimulerar arbete, sparande och risktagande. Det är bl.a. därför som Folkpartiet fäster stor vikt vid att det ska löna sig att arbeta. Vi vet att för att vi ska klara av de utmaningar som den framtida demografiska utvecklingen innebär måste fler vara i arbete. Då måste arbete löna sig. Då måste marginalskatterna ned och marginaleffekterna angripas. Det är mot den bakgrunden som vi föreslår att värnskatten ska bort och att den s.k. LO-puckeln ska jämnas ut. Dessutom vill vi höja brytpunkten. Därför vill vi ha förändringar som är sådana att bostadsbidragen kan minska. Därigenom minskas ju marginaleffekterna. Slutsumman av det här resonemanget är att den gamla kända folkpartidevisen, att det måste löna sig att arbeta, står sig mycket bra nu också och kommer att kunna vara en bra valslogan i det kommande valet. Jag hoppas att ni ser bilden framför er: Det måste löna sig att arbeta - Folkpartiet. När våra förslag genomförts fullt ut år 2004 kommer inte mindre än 1,9 miljoner löntagare att ha fått lägre marginalskatt än som skulle bli fallet med regeringens förslag. Det är ett kraftigt bidrag till att få behålla mer av sitt arbetsresultat. Det är också viktigt att stimulera arbetsgivare till att skapa arbeten, till att våga anställa folk. Det ska kännas lönsamt att arbeta och att vilja vidareutveckla sig och sitt företag. Vi har ett antal sådana förslag som gynnar företagandet. Vidare är det viktigt att ha ett skattesystem som så lite som möjligt gynnar svartjobb. Det finns olika beräkningar av hur mycket samhället förlorar på svartjobb. Jag ska inte ge mig in i en siffermässig diskussion om det, men det är många miljarder kronor som försvinner. Vi kan säkert vara eniga om att det inte är till gagn för samhället. En sektor där detta i stor utsträckning förekommer är, som bekant, hushållssektorn. Vi vet ju alla att svartjobb förekommer i stor utsträckning, till förfång inte minst för den som utför arbetet - en person som då inte får rätt till pension, som inte kvalificerar sig för a-kassa och som inte är underställd andra förmåner som en anställd har. Vi i Folkpartiet tycker att det är rimligt att avlasta den som inte vill eller kan utföra arbete i hemmet genom en möjlighet att till en lägre kostnad anställa någon och faktiskt därmed fördela sin inkomst till någon annan. Det är för mig obegripligt att majoriteten inte kan tänka sig någon form för det här. Så gjorde man ju egentligen med de s.k. ROT-avdragen, och vårt förslag går i princip i samma riktning. En annan sak som föreslås och som enligt vår uppfattning hör till kostnader för att kunna arbeta och som dessutom är jämställdhetsbidragande är avdrag för reskostnader när det gäller att till och från arbetet ta vägen via dagis. Barnomsorg är en företeelse i samhället som är nödvändig för att föräldrarna ska kunna arbeta. Då är det också rimligt att få göra avdrag för de kostnaderna. Vi har andra skattefrågor som kräver en annan lösning än den som regeringen ger uttryck för. Fastighetsskatten är en del; den saken har ju redan varit uppe här. En koppling mellan inkomna pengar och skatten finns ju inte, inte heller när det gäller moms och andra punktskatter - dvs. skatten taxeras ut i samma ögonblick som den enskilde gör inhandlandet. För den sortens skatt finns det enligt min mening i stort sett förståelse, men sedan kan man alltid diskutera nivån. Fastigheten ger ju inte pengar - det går inte att leva på mursten eller trä. Därför känns fastighetsskatten tämligen orättfärdig. Men det finns faktiskt också en fördel: Fastigheten kan inte flyttas utomlands. Allt är inte svart eller vitt, men till övervägande del är fastighetsskatten mörk, så som den har slagit. En skatt i sammanhanget som jag inte hört ifrågasättas särskilt mycket är reavinstskatten i samband med försäljning av en fastighet. Då finns det ju pengar att tillgå, och därför kan det vara rimligt att avsätta skatt till samhället. Nu kommer regeringen med ett väldigt krångligt förslag om hur man ska så att säga klara undan de mest absurda resultaten av fastighetsskattens konstruktion. Men varför ta vägen över krångligheter som gör att det blir nästan omöjligt att räkna fram sin skatt, när det hade varit fullt möjligt att titta på Folkpartiets förslag? Vårt förslag är enkelt. Det ger resultat och är ett bra steg mot att på sikt slopa fastighetsskatten. Jag erkänner gärna att även med regeringens förslag minskar de totala skatteintäkterna för fastigheterna, men det är för krångligt och går för långsamt. Vårt förslag är enkelt: Frys taxeringsvärdena på 1997 1⁄2 % för hyresfastigheter! Fru talman! Jag är ju ny här i skattedebatten. Jag har tittat lite grann i protokollet från förra årets debatt och fann då att Arne Kjörnsberg ondgjorde sig över att Johan Pehrson tog upp begreppet skadliga skatter och vad det kan syfta till. Jag har funderat över definitionen av begreppet skadliga skatter. För mig betyder det skatter som får andra konsekvenser än detta med att få in pengar till vårt gemensamma samhälle. Vissa skatter kan få konsekvenser som vi inte tycker om. Ändå händer det - kapitalflykt, bristande investeringsvilja, kvalificerade personers flytt utomlands på grund av skattetrycket m.m. Dessa delar oroar oss. I en marknadsekonomi och i ett fritt samhälle kan vi inte ålägga invånarna i Sverige att inte flytta utomlands och att inte flytta kapital utomlands. Att tvingas investera sina tillgångar är något som bara kan ske i en planekonomi av kommunistisk modell. Största delen av världen har också insett vådan av det och lämnat det bakom sig. Det är inget konstigt med det. Majoriteten anser att det bara är rika personer som gynnas. Naturligtvis finns det en logik i det; det är ju kontentan av förmögenhetsskatten. Majoritetsföreträdaren undviker nogsamt att tala om baksidan av en förmögenhetsskatt - kapitalflykt från Sverige och udda investeringar i konst och annat i stället för i företag. Det handlar alltså om en skatt som till sin art är sådan att t.o.m. regeringen kommit fram till att det måste finnas särregler för dem som har en väldigt stor förmögenhet. Dessutom handlar det om en skatt som till på köpet inte lämnat sambeskattningen bakom sig. För övrigt gäller detsamma fastighetsskatten och det förslaget. Det finns inslag av sambeskattning där - inte bara mellan makar, utan det gäller hela hushållet i bostaden. Det är väl ändå märkligt att vi år 2001 inte har kommit längre än till att vi ska ha kvar sambeskattningen och inte låta jämställdheten slå fullt ut. I dag är det ju alls inte ovanligt att äkta makar eller samboende har skild ekonomi, av olika skäl - skäl som varken majoriteten eller jag har med att göra. Ändå tvingas man till sambeskattning just genom att regeringen inte kunnat förmå sig att ta sådana steg i jämställdhetens namn, utan man inför t.o.m. nya regler i den andan. Fru talman! Det finns en mängd andra skatter som vi behöver diskutera. I höst får vi många tillfällen till det med anledning av alla de skattepropositioner som kommit i spåren av budgetpropositionen.

Fru talman! Jag tycker att ni som åker bil till Södertälje ska titta på en skylt vid infarten till stan. Förut stod det: Astra investerar 5 miljarder och anställer - tror jag; jag minns inte den exakta siffran - 1 100 nya människor. Nu har man ändrat texten på skylten. Det finns en liten raket med nu, och det står: Det här är också en del av verkligheten - ett stort företag som investerar stort och som anställer oerhört mycket folk. Man tänker inte flytta. För någon månad sedan var det en omröstning i Kalix om kommunalskatten. Från den politiska majoriteten, som leds av Miljöpartiets Peter Eriksson, ville man titta på hur folk egentligen vill ha det. Många deltog och röstade. Mer än 50 % ville inte att kommunalskatten skulle sänkas. Många har kommenterat det och sagt att det var oerhört nyttigt att verkligen få sätta sig in i hur pengarna används och se vad som kunde sparas på. Det var inte så mycket. Detta utslag visar att om människor får börja räkna på det här med skatter inser de att skatteintäkterna faktiskt går till sådant som man tycker är väsentligt och viktigt. För några år sedan anställde vi i Miljöpartiet en utredare i Bryssel. Hon var ekonom och kunde räkna pengar. Hon började räkna på hur hög hennes lön behövde vara för att hon skulle klara sjukförsäkringar osv., det som normalt tas via de s.k. höga skatterna i Sverige. När hon var färdig med sin beräkning insåg hon att den lönen kunde hon inte kräva, för då blev det riktigt mycket pengar som måste till. Jag tror att man måste nyansera skattedebatten lite grann för att se att för många människor är det en fördel att betala skatt. Då vet man att man inte behöver sätta undan pengar för ett eventuellt benbrott som man inte känner till, inte behöver sätta undan pengar för en förlossning som man kanske inte hade planerat, utan man vet att det finns en trygghet i samhället. Det tycker jag inte att man får glömma när man diskuterar skatten. I USA använder läkare mindre tid till patienter än i Sverige därför att de måste ragga pengar till sina sjukhus. Det finns undersökningar som visar att det skiljer ganska rejält vilken tid man lägger ned på patienterna. Det finns fördelar med beskattning. Från Miljöpartiets sida är vi nöjda med den proposition som läggs fram för riksdagen. Vi menar att den tar upp många skatter som behöver förändras när det gäller enskilda människor, fastighetsskatten osv. Vi är mycket glada för att vi har fått igenom en grön skatteväxling, där vi höjer grundavdraget med 900 kr och i stället ser till att vi bekostar det med höjda miljöskatter. Det finns en del skatter som jag förstår att i alla fall Centerpartiet tycker är bra, t.ex. höjd avfallsskatt som finns med som ett förslag bland Centerpartiets förslag. En annan bild av världen är nämligen en värld som går mot en klimatförändring som går ganska snabbt. FN:s klimatpanel har visat att de tidigare beräkningar som gjorts av hur snabbt temperaturen ökar på jorden var alldeles för låga. Det finns en stor risk att det här kommer att bli ett så svårt problem framöver att det kommer att påverka våra demokratiska system och ge oerhört stora påfrestningar på dem och på hela jorden. Det gäller att försöka vända skutan så att vi kan börja hantera en klimatförändring. Från Miljöpartiets sida menar vi att vi måste knyta ihop den ekonomiska politiken och den ekologiska politiken, dvs. att miljöpolitiken måste också styra och styras av den ekonomiska politiken. Vi menar att den skatteväxling som genomförs på 2 miljarder är en del i det vi ska göra, och vi förutsätter att det kommer att fortsätta. Vi har sagt 30 miljarder under de närmaste tio åren, och det är helt rätt. Vad vi gör nu är att vi höjer koldioxidskatten, energiskatten och skatten på osorterade hushållsavfall. Det finns annat i det här förslaget som jag tycker är mycket bra och som inte har kommenterats över huvud taget från talarstolen. En sådan sak, som jag vill ta upp, är bokmomsen. Från Miljöpartiets sida tycker vi att det är helt rätt att böcker ska stå för 6 % i stället för 25 %. Kulturen ska vi gynna, och boken har inte alls försvunnit i och med datorns inträde utan är väl så aktuell som någonsin tidigare. Det här är en av mina första debatter i skatteutskottet. Tidigare har jag varit i miljö och jordbruksutskottet, och där brukade vi alltid diskutera återföring av bekämpningsmedel och kväve i handelsgödsel, en av de s.k. ryggsäckar man diskuterar. Från Miljöpartiets sida har vi varit kritiska till att göra en återföring av skatten på bekämpningsmedel och kväve i jordbruket till näringen. Men när vi har tittat på olika modeller inser vi att det kanske finns fördelar i att göra på det sättet. Det står i budgeten att vi ska göra den här typen av återföring om vi bara får godkänt av Bryssel. Vi måste ha godkänt av Bryssel för att få lägga fram de ekonomiska förslag som vi tidigare var fria att bestämma över själva. Nu kommer det att gå ned en skrivning till Bryssel som innebär att återföringen av kväve till handelsgödsel kommer att ske individuellt till lantbrukare. Det förslag som tidigare behandlades i Bryssel hade inte en tillräckligt god miljökoppling, ansågs det. Men den skrivning som nu kommer att gå ned - möjligtvis redan har gått ned - har en, som vi hoppas, tillräckligt god miljökoppling. Skatten på bekämpningsmedel kommer att återföras till forskning och utveckling, helt enligt vad som tidigare sagts. Den frågan borde härmed vara avförd från dagordningen. Fru talman! I den mån Yvonne Ruwaida inte redan yrkat bifall till reservationerna så gör jag det.

Fru talman! Välfärden ska betalas solidariskt genom rättvisa skatter. Löntagarnas uppoffringar under de svåra år vi har bakom oss ska inte användas till att finansiera skattelättnader för höginkomsttagare. Detta är ett citat från de riktlinjer som den socialdemokratiska partikongressen förrförra veckan antog. Som många talare sagt tidigare möter vi en internationell nedgång i konjunkturen. Men - och det är inte många som sagt det utom finansministern och Jan Bergqvist - vi gör det på stabil ekonomisk grund. Eftersom vi har denna stabila ekonomiska grund kan riksdagen i höst fatta en lång rad beslut på skatteområdet. Jag vill ge några exempel på sådana som finns med i den budgetproposition vars budgetramar vi i dag ska fatta beslut om. Men dessförinnan: Skatternas värde ligger i vad vi använder skattemedlen till. Vi vill utforma skattesystemet så att inkomst och förmögenhetsklyftorna minskar och så att vi kan betala en välfärd som omfattar alla. Alla - inte bara några. Skattesystemet ska dessutom, som jag sagt så många gånger tidigare, bidra till effektivitet i det ekonomiska livet. Dessutom ska vårt sätt att ta ut skatter medverka till att skydda miljön och jämna vägen mot det vi socialdemokrater kallar Det hållbara Sverige. Andra säger någonting annat, men vi menar nog i det avseendet precis samma sak. Det finns partier, vi har hört det mer eller mindre direkt här i dag, som hävdar att klyftorna i samhället minskar om man genomför jättelika skattesänkningar. Jag påstår att det är precis tvärtom. Stora skattesänkningar tar bort medel från vården och skolan, från äldreomsorgen och barnomsorgen. Det tycker jag är fel. Det drabbar främst dem som behöver vårt gemensamma ansvarstagande. Det leder till ökade klyftor i stället för minskade. Jag är alldeles övertygad om att ökade klyftor inte är rationella ens ur ekonomisk synpunkt, och jag är faktiskt lika övertygad om att det går att få förståelse för detta synsätt även hos dem som har det relativt bra ekonomiskt. Ökade klyftor är inte bra för någon, i varje fall inte på lite längre sikt. Det jag nu har sagt innebär att vi socialdemokrater är beredda att genomföra skattesänkningar om de tas ur de ökade resurser som tillväxten ger, men vi är inte beredda att göra det om skattesänkningarna äventyrar välfärden eller om de ska finansieras med lån. Om den ekonomiska utvecklingen medger det kan vi alltså sänka skatterna, men då på ett sätt som gynnar rättvisan. Låt mig understryka "Om den ekonomiska utvecklingen medger det". Dynamiska effekter - det har skymtats i debatten i dag - säger en del. Jag påminner om statsministerns formulering från partiledardebatten i oktober: "Vällustingens uttåg ur politiken heter dynamiska effekter." Så sade Göran Persson då. Välfärden måste, om den ska bestå och om man ska kunna lita på den, finansieras och finansieras fullt ut. Den ska finansieras med pengar som kommer från arbete och inte genom lån, varken från utländska bankirer eller från banker hemma i Sverige. Det finns de som i denna kammare ofta säger: Åter till den stora skattereformen. När jag har lyssnat i dag undrar jag, fru talman, om det finns någon mer än vi socialdemokrater som vill återvända till den stora skattereformen och som verkligen står upp för det. Jag förstår nämligen inte den kritik som mer eller mindre outtalat framförs mot att vi vill fortsätta kompensationen för egenavgifterna. Såvitt jag kan se finns det ingen annan väg att återvända till den stora skattereformen än att göra just detta. Förresten, jag ler en smula i mjugg när jag hör detta med åter till skattereformen från moderaterna, vilkas dåvarande skattepolitiska talesman hade 68 Socialdemokraterna stod bakom. Vad är det då som utskottets majoritet föreslår på skatteområdet? För det första: Fortsatt kompensation för del av egenavgifterna. Vi började med 25 % år 2000, ytterligare 25 % i år och vi föreslår nu 25 %, alltså ytterligare en fjärdedel, nästa år. När detta är genomfört har vi kompenserat för 75 % av egenavgifterna. Varje fjärdedel betyder i kronor räknat för en genomsnittlig heltidsarbetande medlem i Landsorganisationen ca 250 kr i månaden. Vi anser att det av fördelningspolitiska skäl är viktigt att fortsätta på den inslagna vägen. Om det finns samhällsekonomiskt utrymme - men bara under den förutsättningen - vill vi fortsätta med den sista fjärdedelen år 2003. För det andra: Vi anser att det är viktigt, framför allt från fördelningspolitisk synpunkt, att alla grupper får del av det förbättrade ekonomiska läget. Därför tycker vi det är bra att alla pensionärer får skattesänkningar. Därför uppskattar vi finansministerns innovation med negativ skatt som innebär att också de pensionärer som inte betalar någon skatt - som bara får folkpension, pensionstillskott och bostadstillägg - får en summa pengar inbetald på sitt skattekonto, så att de också får ta del av detta. För det tredje: Vi höjer grundavdraget från 10 000 För det fjärde: Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag att justera såväl den nedre som övre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt. När detta är genomfört beräknar vi att ca 17 % av inkomsttagarna betalar statlig inkomstskatt. Målet är att när utrymme finns - lägg märke till det - återgå till de 15 % som var riktmärket, Lennart Kollmats, i den skattereform som i huvudsak Folkpartiet och Socialdemokraterna stod bakom. För det femte: Vi inför en skattereduktion för en del av fackföreningsavgiften och avgiften till arbetslöshetskassan. För det sjätte: De 200 kr som alla betalar i statlig skatt ska också nästa år gå till kommunerna. För det sjunde: De nuvarande jämkningsreglerna för miljövänliga bilar kommer att bli förmånligare. För det åttonde: Fastighetsskatten sänks för småhus till 1 % och för hyreshus till 0,5 % av taxeringsvärdet. Detta ska gälla retroaktivt från den 1 januari i år. I ett särskilt betänkande som kommer att behandlas i kammaren om några veckor föreslår utskottet att en begränsningsregel - det var den som Lennart Kollmats tyckte var så besvärlig - för fastighetsskatteuttaget ska införas. För det elfte: Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om en fortsatt grön skatteväxling. För det tolfte: Företagen i Norrlands inland får sänkta arbetsgivaravgifter. Investmentbolagen får sänkt skatt och byggbranschen får stimulans i form av ett statligt investeringsstöd. Men framför allt - och detta är viktigare än någonting annat - kommer hushållen nästa år att ha betydligt mer pengar i sina portmonnäer. Dessa pengar kan hushållen använda för att konsumera, alltså köpa de produkter eller tjänster som företagen producerar. Det är närmast avgörande för företagens framgång. Fru talman! Jag tänkte kommentera något av det som har sagts tidigare. Jag börjar med det som Carl Fredrik Graf sade. Han talade om den traditionella företagaren. Jag hoppas förresten att Carl Fredrik Graf blev väl mottagen i Borås. Det är jag nästan säker på, för i Sjuhäradsbygden blir man alltid väl mottagen. Som man ropar i skogen får man svar. När Carl Fredrik Graf besökte olika företag tyckte man att skatten var för hög. Arbetsgivaravgifterna var säkert också för höga. Men när jag är ute i Sjuhäradsbygden och i andra delar av landet diskuterar man nästan alltid efterfrågan. Folk måste ha råd att köpa grejer. Folk måste ha mer pengar i portmonnän. Jag påstår inte att Carl Fredrik Graf inte har hört det som han berättade, men det kan vara ett utslag av att vi ställer olika frågor. Carl Fredrik Graf kallar detta för den traditionella företagaren. En sak till som Carl Fredrik Graf talade om var den s.k. välfärdsligan. Det är ödets ironi - i alla fall för Carl Fredrik Graf - att när vi föll ned på listan nästan som en sten i vatten var det under åren 1976 1982, 1991-1994. När det blev socialdemokratisk ledning knatade vi sakta uppåt. Ta och studera välfärdsligan lite närmare! Marie Engström: Jag är inte främmande för att sänka bolagsskatten med någon eller några procentenheter. Jag tycker att man kan diskutera det. Schablonbeskattning för vissa branscher kan man också diskutera. Jag är tveksam, men det parti som jag representerar har ett öppet sinne för att diskutera en sådan konstruktion. Kenneth Lantz låter som en äkta, mörkblå, konservativ företrädare. Carl Fredrik Graf framstår som knappt ljusblå vid en jämförelse. Jag vet inte vem av er som ska ta till sig detta. Båda blir kanske missnöjda. Men Kenneth Lantz är verkligen mörkblå. Han sade t.o.m. att skatten skulle sänkas så att man själv kan finansiera sina barns skolgång - förutom detta med sjuk och pensionsförsäkring. Sedan samarbetar Kenneth Lantz med glädje med moderaterna. Gäller det också slopandet av den statliga skatten? Efter Kenneth Lantz uppvisning här kan man fråga sig om Carl Fredrik Graf är så angelägen om ett samarbete. Det måste i så fall bli åt höger. Rolf Kenneryd talade om de sociala och regionala klyftorna. Några ord om detta med regionala klyftor. De har vuxit under den senare hälften av 90-talet. Självfallet tar vi ansvar för det, men framför allt beror det på - och det är Rolf Kenneryd väl medveten om - att marknadskrafterna i en högkonjunktur är oerhört starka. De strävar hela tiden mot centrum, inte bara i vårt land utan det gäller alla industrialiserade länder. Det innebär problem, men det problem som Rolf Kenneryd, jag och alla andra har är att vi inte vet vilka medel som vi ska använda mot dessa starka marknadskrafter. Lennart Kollmats påstod att s-kongressen ägnade sig åt köpfest. Jag har försökt att räkna på de beslut som vår kongress beslutade om, och det gäller i storleksordningen 15 miljarder. Men det blir inte aktuellt i morgon eftermiddag och inte ens nästa år. En tillväxt på 1 % innebär 20 miljarder, 2 % tillväxt innebär 40 miljarder, 4 % tillväxt, som vi har haft under de senaste åren, innebär 80 miljarder. Då är 15 miljarder utslaget över ett antal år inte så mycket. Sedan säger Lennart Kollmats att fastighetsskatten är orättfärdig. Jag ska bara anföra ett kort citat - sedan ska jag tala om vilka som har skrivit under det: "Ett motiv för att ta ut fastighetsskatt har varit att denna ersätter en inkomstbeskattning av det i fastigheten nedlagda kapitalet. Fastighetsskatt för privatbostäder i form av småhus kan således ses som en skatt på implicit avkastning på eget kapital motsvarande den tidigare schablonintäkten." Skäll inte på mig om ni tycker att citatet är träigt. Det är taget från kompletteringspropositionen våren 1992. Det var alltså det teoretiska skälet till att man skulle ha fastighetsskatt. Undertecknarna var en moderat statsminister, en folkpartistisk finansminister och en moderat skatteminister. Till sist: De rättvisereformer som finansministern och finansutskottets ordförande tidigare redovisat och det som jag nu har sagt om skattesänkningar ger, som jag också har sagt tidigare, mer pengar i portmonnän för i stort sett alla. Vi räknar med att hushållens konsumtionsutrymme, som man brukar säga på nationalekonomiskt språk, nästa år ökar med 5 % jämfört med i år. I början av det här inlägget sade jag att för oss socialdemokrater finns det ingenting som är viktigare än att slå vakt om välfärdssamhället. Det bästa sättet att klara det är att se till att man har egna pengar som kommer av arbete. I längden kan vi inte finansiera välfärd med lån. Jag tror att det var Mats Odell som talade om att regeringen nu har en sådan tur. Men vi har sett till att vi har den där bufferten. De tolv punkterna som jag har talat om är alla av det slaget att de kallas konjunkturstimulerande åtgärder, och nu är det rätt tid att sätta in dem. Till allra sist, fru talman, vill jag i likhet med finansutskottets ordförande yrka bifall till finansutskottets förslag och avslag på de reservationer som är fogade till samma betänkande.

Fru talman! De två gånger två minuterna räcker inte till för att kommentera allt det som Arne Kjörnsberg tog upp och som jag gärna skulle vilja kommentera. Jag noterar dock ett par saker. Arne Kjörnsberg säger att om man sänker skatten ökar tillväxten i ekonomin genom att människor har råd att konsumera. Det är en klok slutsats. Den borde leda till att man kanske ökade på skattesänkningarna. Arne Kjörnsberg räknar upp tolv punkter. Vad jag kunde lyssna mig till, och det kan jag också läsa mig till, är det bara en av punkterna som direkt rör företagens beskattning. Men jag kikade för säkerhets skull i betänkandet under rubriken Juridiska personers inkomster. Där sägs det mycket riktigt att ett enigt utskott ställer upp på att vi ska sänka schablonintäkten för investmentföretag. När det gäller näringsbetingade aktier sägs det att regeringen ska återkomma med ett förslag. När det gäller företagsbeskattning och ägarbeskattning säger utskottet: "Utskottet avstyrker motionsförslagen om slopad skatt på aktieutdelning, slopat noteringsvillkor i lex Asea-reglerna, införande av ett permanent riskkapitalavdrag, ändrade betalningsregler för F-skatt m.m." Avvikande meningar från bl.a. m. När det gäller de särskilda reglerna för fåmansaktiebolag avstyrker utskottet motionsförslagen i ett antal avseenden. Där finns reservationer från moderaterna. När det gäller de minsta företagen, fru talman, har Arne Kjörnsberg inga förslag alls. Ur ett tillväxtperspektiv tycker jag att detta är allvarligt, för om vi ska få tillväxt i ekonomin krävs det en positivare syn på företagsbeskattningen. Nu kommer Arne Kjörnsberg att säga: Vi håller på att utreda detta, och det kommer förslag. Problemet är att utredningarna har skjutits på framtiden hela tiden, så nu kommer det inte heller att komma något förslag nästa år med sedvanlig remissomgång utan någon gång 2003. Vilka konkreta förslag, fru talman, har Arne Kjörnsberg lagt fram i år? Det enda jag kan finna är att investmentbolagen får en lindrad beskattning. Den andra punkten som jag vill ta upp gäller fastighetsskatten. Nästa år kommer i stort sett samtliga egnahemsägare att få höjd fastighetsskatt. Kommer Arne Kjörnsberg att göra något åt detta?
Fru talman! Skatteutskottets vice ordförande lyssnar selektivt. Dessutom talar han om vad jag ska säga. I mitt anförande, Carl Fredrik Graf, tog jag upp det som jag så ofta möter och som stämmer med uttrycket "Som man ropar i skogen får man svar". Jag pekade på att när jag möter företagare är det två saker som de tar upp: efterfrågan och låga räntor. Det är det som är det viktiga. Men sedan kan jag, som jag sade till Marie Engström, tänka mig att sänka bolagsskatten. Jag tycker att vi kan resonera om det. Det är så, Carl Fredrik Graf, att företagen tjänar inga pengar på sänkta skatter. De tjänar pengar på att sälja de varor eller tjänster som de producerar, och då måste de kunna efterfrågas. Det är det som företagen tjänar pengar på. Ska jag ta upp fastighetsskatten? Jag vet ju precis vad Carl Fredrik Graf, även om det var ont om tid, ville fråga. Vi inför en begränsningsregel, Carl Fredrik Graf. Vi kommer att debattera den här i kammaren. Jag har inte det stora nöjet att företräda Socialdemokraterna då, utan det kommer Lisbeth Staaf Igelström att göra. Men genom den åtgärden riktar vi i huvudsak de sänkta fastighetsskatterna till dem som bäst behöver dem, alltså till dem med de lägsta hushållsinkomsterna. Men, Carl Fredrik Graf, tala om - gärna här i kammaren - vad det finns för felaktighet i den teoretiska bakgrund som Carl Bildt när han var statsminister gav till att man skulle ha fastighetsskatt. Vi kan diskutera nivåer, taxeringsvärden och alltihop, men kommentera någon gång den teoretiska bakgrunden till varför man ska ha fastighetsskatt.
Fru talman! Arne Kjörnsberg kommenterar en proposition från mitten på 90-talet undertecknad av en borgerlig regering. Det är klart att jag skulle kunna citera socialdemokratisk politik med utgångspunkt från vad andra socialdemokratiska regeringar har uttalat tidigare. Men nu diskuterar vi utifrån den politik som gäller i dag. Arne Kjörnsberg brukar ju själv ha stor respekt för beslut som fattas på partistämmor och annat. Vår politik och vår ståndpunkt i fastighetsskattefrågan har utvecklat sedan dess, och vi företräder nu ståndpunkten att fastighetsskatten ska avskaffas helt och hållet. Arne Kjörnsberg får ha respekt för att vi får tala om det som händer i dag och som vi driver i dag här i kammaren. När det gäller detta med företagsbeskattningen behöver jag inte ställa frågor, Arne Kjörnsberg, till de företagare som jag träffar, utan det är i regel så att när jag kommer ut på möten är det de som räcker upp handen och ställer frågor till mig och undrar: Vad gör du för att minska småföretagandets beskattning? Då kan jag redogöra för våra förslag. Arne Kjörnsberg säger här indirekt att han inte har några förslag när det gäller småföretagandet, men han var inte alls bekymrad över att utredningarna drar ut på tiden. Han kan möjligen någon gång i framtiden tänka sig att sänka den nominella skattesatsen för juridiska personer. Men det fanns ju ingenting i inlägget som tydde på att Arne Kjörnsberg hade någon vilja att förändra beskattningarna för de små företagen. Det tycker jag är olyckligt. Jag efterlyste i inledningen av den här debattrundan synpunkter på vilka skattesänkningar på företagandet som ökar tillväxten. Jag konstaterar då att svaret är att sänka schablonavgiften för investmentbolag. I övrigt är det inga konkreta förslag som direkt riktar sig mot företagandet. Däremot finns det utbudsstimulerande förslag. Men då kan väl Arne Kjörnsberg svara på frågan: Om vi sänker skatterna ytterligare lite grann, ökar det då inte människors köpkraft och därmed tillväxten i ekonomin? Om man sänker skatterna för kommunoch landstingsanställda och tror att det ökar antalet nya jobb, borde då inte detsamma vara fallet i den privata sektorn?
Fru talman! Jag har all respekt, Carl Fredrik Graf, för att ni vill slopa fastighetsskatten. Men det var inte det jag frågade om. Vad jag undrade var varför fastighetsskatten är orättfärdig nu, när Carl Fredrik Grafs dåvarande partiordförande hade en teoretisk förklaring till varför man skulle ha fastighetsskatt, nämligen att den skulle kunna jämföras med andra förmögenhetsmassor. Jag är bekymrad för att den s.k. 3:12-utredningen drar ut på tiden. Carl Fredrik Graf känner lika väl som jag till de mycket praktiska problem som har varit med den. Carl Fredrik Graf glömde naturligtvis att företagen i Norrlands inland plus i Torsby kommun, det som brukar kallas stödområde A, får sänkta arbetsgivaravgifter genom ett bra samarbete mellan Per Rosengren, Marie Engström, Gudrun Lindvall och finansminister Bosse Ringholm. Jag tycker att det är bra. Carl Fredrik Graf säger så här: Arne Kjörnsberg säger att om man sänker skatten så att folk får mer konsumtionsutrymme, så kan de efterfråga varor och tjänster. Borde man då inte sänka skatten ännu mer? Det är precis där Carl Fredrik Graf gör felet. Man måste ha det ekonomiska utrymmet, Carl Fredrik Graf, för annars blir följden att vi får oro på den finansiella marknaden och att vi, alltså staten, måste börja låna pengar. Vi vill inte en gång till hamna i den soppa, för att tala rakt på sak, som vi var i i mitten på Då fick staten låna 40 öre för att betala ut en krona. Därför måste man göra en avvägning, och vi tycker att detta är väl avvägt, som man brukar säga på det politiska språket.
Fru talman! Arne Kjörnsberg inledde sitt anförande med att konstatera att vi står på stabil ekonomisk grund. Det tycker jag är en frågeställning som man kan svara både ja och nej på. Det beror på vad man jämför med. Å ena sidan är det naturligtvis så att jämför vi med sent 80-tal och tidigt 90-tal är svaret ja. Den sanering som har genomförts har givit en hygglig grund. Å andra sidan är det så att om vi jämför oss med andra länder, t.ex. OECD-länder, har vi en stor, skattefinansierad offentlig sektor, vilket får till följd av att man nog måste svara nej på den här framställda frågan. En stor, skattefinansierad offentlig sektor är i sig en destabiliserande faktor. Den förutsätter hög aktivitet i samhället när det gäller sysselsättningen, när det gäller konsumtionen, när det gäller företagsvinsterna. Det finns tendenser i det nuvarande skedet som tyder på att alla de här tre sakerna viker. Erfarenheterna från tider då alla dessa tre ting fallit, om de skulle falla kraftigt, är att vi inte längre har en stabil ekonomisk grund. Det är ju därför som vi, som jag sade i mitt huvudanförande, är försiktiga, återhållsamma, med skattesänkningarna och ger dem den inriktning som jag redovisade. Jag glömde i det sammanhanget att säga, eller jag hade rättare sagt inte tid, att en effekt av vårt inkomstskatteförslag är att det ger konsumtionsutrymme åt dem som i allt väsentligt kommer att använda detta utrymme till just konsumtion och inte till sparande. Jag skulle gärna vilja ha Arne Kjörnsbergs kommentar till denna min analys av den stabila ekonomiska grunden.
Fru talman! Jag vidhåller nog att vi i huvudsak står på en stabil politisk grund. Men jag uppskattar faktiskt, jag ber Rolf Kenneryd att inte ta detta som en björnkram, vilket han ibland har en tendens att göra, det här intellektuella sättet att resonera omkring de här frågorna. De är inte helt enkla. Å ena sidan är vi genom vårt sätt att organisera vårt land förhållandevis mer konjunkturberoende än andra länder. Å andra sidan har vi sett till att inte ha något underskott i de offentliga finanserna. Det finns fyra, kanske t.o.m. fem, av unionens medlemsländer som fortfarande har budgetunderskott. Jämfört med dem har vi en stabil ekonomisk grund. Men jag är den förste att skriva under på att vi ska vara försiktiga. Vi vill inte lova runt och hålla tunt, bl.a. av de skäl som Rolf Kenneryd tar upp. Jag vill också ta upp en sak som jag inte hann säga när jag försökte besvara en del frågor i mitt huvudanförande. Det gällde detta med marginaleffekter. Vi har diskuterat det tidigare. Vi tycker att det är viktigt att minska marginaleffekterna. Jag uppskattar att det i den politiska debatten numera bara är Kenneth Lantz som talar om marginalskatter. Alla andra talar om marginaleffekter - t.o.m. Carl Fredrik Graf. Mot den bakgrunden kan jag inte förstå varför inte Rolf Kenneryd vill sluta upp bakom sina partivänner i en del kommuner, bl.a. min hemkommun, och ställa sig bakom förslaget om maxtaxa. Det finns knappast någon mer verksam faktor för att minska marginaleffekterna för folk med barn och i vanliga inkomstlägen. Men i grundfrågan är vi överens. Så vill jag fråga något om den där förvärvsrabatten, jag tror att den hette så. Ska den endast gå till dem som förvärvsarbetar? Den ska alltså inte de få som är arbetslösa eller sjukskrivna?
Fru talman! Först vill jag säga att svaret på den sist framställda frågan är ja. Så är det. Så ska det tolkas. Jag är naturligtvis tillfredsställd med Arne Kjörnsbergs svar så långt som att vi båda, om än måhända med varierande kraft, betonar vikten av att vara aktsam om den mer eller mindre stabila ekonomiska grund som vi har. Det gäller att hålla fast vid den. Jag vill också kommentera det som Arne Kjörnsberg sade i sitt anförande om regionala klyftor. Han beskrev det som att det var marknadskrafterna som nästan hade ensamansvaret för detta. Han beskrev det som att det är en ödesmättad utveckling som det inte är möjligt att göra något åt. Det är klart att marknadskrafterna är en oerhörd kraft i detta sammanhang. Det är också jag medveten om. Arne Kjörnsberg avslutar sin sekvens i anförandet i detta hänseende med att säga: Vi vet inte vilka åtgärder vi ska vidta. Därmed inkluderar han också Centerpartiet och mig. Det är en halv sanning. Ni vet inte vilka åtgärder ni ska vidta. Men vi vet åtminstone en mycket verksam åtgärd som vill vidta för att eliminera både sociala och regionala klyftor, och det är att minska skattetrycket för låg och normalinkomsttagare på det sätt som vi har beskrivit. Jag har ju haft tillfälle att i kammaren för både Arne Kjörnsberg och andra redovisa den utredning som riksdagens utredningstjänst har gjort för att klarlägga vilka effekter detta får också för den regionala utjämningen. Det får effekter, både på individnivå och på kommunal nivå, som är utomordentligt goda.
Fru talman! I den delen, Rolf Kenneryd, är vi i samma båt fast vi har olika tekniska lösningar, alltså när Rolf Kenneryd påstår att det minskade skattetrycket för låg och medelinkomsttagare leder till bättre social och regional balans. Både Rolf Kenneryds parti och det parti som jag representerar gör ju detta, fast vi har olika tekniska lösningar. Jag försökte se det i ett större perspektiv. Man sliter med den här frågan över hela världen. Hälften av skatteutskottet var i USA häromåret under ledning av utskottets vice ordförande. De var i Mellanvästern i USA. Man hade i princip samma problem där. I Tyskland, detta 80-miljonersland i, som vi uppfattar det, mitten av Europa, har man också samma problem. När konjunkturen går upp och hjulen snurrar fort är marknadskrafterna så starka att allt dras mot centrum. Det finns ingen som kan göra ett alexanderhugg. Man får slita med det här varenda dag. Det parti som jag representerar är definitivt beredda att göra det. Sedan finns det en faktor till, och där brukar, Rolf Kenneryd, Centerpartiet och Socialdemokraterna, liksom Vänsterpartiet och Miljöpartiet, oftast gå på samma linje. Det gäller den kommunala skatteutjämningen. Den behövs som en annan hävstång eller svängarm för att minska vådan av de här väldigt starka marknadskrafterna som strävar efter centralisering.
Fru talman! Under mitt anförande uttryckte jag mig så här: Hög skatt är ej lika med hög välfärd. Det finns inget samband mellan dessa saker. Att det inte skulle vara statliga pengar till vård, skola och omsorg har jag aldrig uttryckt. Det om detta. Arne Kjörnsberg talar om mer pengar i portmonnän. De franskakunskaper jag har talar om att portmonnä betyder "bära pengar". Man kan ju fråga sig vart man från regeringen önskar att pengarna ska bäras. Är det ånyo rakt in i en högre fastighetsbeskattning? Eller är det fråga om fortsatt hög beskattning för våra låg och medelinkomsttagare? Jag är lite förvånad över den politik som regeringen för, att man hela tiden kan fortsätta med en tämligen hög beskattning av låg och medelinkomsttagare när man samtidigt säger sig vara företrädare för ett arbetarkollektiv med låg och medelinkomsttagare. Hur ser Arne Kjörnsberg på frågorna om det höga skatteuttaget, högst i världen för låg och medelinkomsttagare?
Fru talman! Kenneth Lantz sade i sitt huvudanförande - jag är ganska bra på att anteckna - att man ska sänka skatten så att människor kan svara för sin sjuk och pensionsförsäkring och själva finansiera skolan. Men nu tar Kenneth Lantz tillbaka uttalandet om skolan. Det är bra. Det är okej. Inga skolavgifter alltså. Kan vi vara överens om det, Kenneth Lantz? Det är omöjligt att föra en politisk debatt när det helt bortses från fakta. Jag har här gått igenom 20 punkter där vi gör skatteförändringar, och en lång rad av dem är riktade till låg och medelinkomsttagare: En mängd sådana saker. Ändå fortsätter Kenneth Lantz, fru talman, att framställa det precis som om vi inte gör någonting. Det blir en absurd diskussion. Nej, det blir ingen diskussion. Jag talar för mig och Kenneth Lantz talar för sig när det är på det sättet. Det är faktiskt ganska meningslöst. Jag använde ordet portmonnä. Jag visste inte att det var ett franskt ord. Jag säger portmonnä, för det lärde jag mig när jag var barn hemma i Sjuhäradsbygden. Jag säger portmonnä oavsett om det kommer från Frankrike eller någon annanstans ifrån.
Fru talman! Visst gör regeringen någonting. Vi uppskattar att man höjer den del av pensionen som går till de sämst ställda pensionärerna. Men man hade kunnat göra ytterligare någonting genom att t.ex. höja grundavdraget så att det blev en ytterligare förstärkning för de i särklass sämst ställda pensionärerna. Kristdemokraterna har lagt fram ett sådant förslag och vi skulle önska att det kunde genomföras 2003. Jag tycker ändå att det är ganska smakfullt att vi har kommit en liten bit på väg för de sämst ställda pensionärerna. Men ett ytterligare höjt pensionstillskott hade varit bra även för dem.
Fru talman! Jag har just läst ut en bok som heter Lewis resa av P O Enquist. Det finns två ord i den som jag tror är centrala i hela denna bok på närmare 600 sidor och det är "hur då". Min fråga till Kenneth Lantz och övriga ärade meddebattörer är: Hur då? Nu vill Kenneth Lantz höja grundavdraget mer. Javisst, men hur då? Hur ska det finansieras? Är det tillsammans med moderaternas sänkningar av statsskatten ni ska finansiera det? Hur då, Kenneth Lantz? Vi är beredda att fortsätta arbeta med de instrument som står till det politiska systemets förfogande. Men vi kommer aldrig att medverka till att sänka skatter på det sättet att vi riskerar välfärden. Vi har lärt oss den bittra läxan och det borde även Kenneth Lantz ha gjort, att man aldrig kan låna till välfärden, i varje fall inte på längre sikt. Det enda man gör är att man överlämnar till barnen och barnbarnen att betala det som man själv har beviljat sig. Vi socialdemokrater vill inte ställa upp på det.

Fru talman! Det kom uppgifter häromdagen från SCB om att antalet företagare sedan april 2000 har minskat med 10 000. Det borde ha varit tvärtom i dessa tider. Från Folkpartiets sida föreslår vi en minskning av arbetsgivaravgifterna för den privata tjänstesektorn. Vi vill förenkla förfarandet att bli företagare. Vi vill slopa dubbelbeskattningen av aktier, ta bort den särskilda löneskatten på avsättning till vinstandelsstiftelse, och vi har en mängd andra förslag till förändringar och förbättringar, stora som små. Jag känner en väldig oro över de här siffrorna och jag undrar hur Arne Kjörnsberg känner sig inför de siffrorna och vad ni gör åt det. Det andra jag skulle vilja ta upp är den stora skattereformen. Arne Kjörnsberg var så glad över att man nu är på väg tillbaka till att 15 % betalar statsskatt. Då undrar jag bara: Vem har sett till att det har varit fler än 15 % som har betalat statsskatt? Det är ni som i regeringsställning har sett till att det är så. Dessutom var det väl så att den siktade på att vi skulle ha en högsta marginalskatt - ursäkta att jag använder det uttrycket, det är ju en del av marginaleffekterna - på 50 %. Av en inkomstökning skulle man ha hälften kvar.
Fru talman! Jag är bekymrad över att antalet företag har minskat. Men jag har inte alls svårt att förstå varför. Jag brukar nämligen titta på sidan 200 och följande sidor på Text-TV. Där har jag sett och jag har läst i tidningar och hört talas om hur det ena IT företaget efter det andra har gått omkull. Varför det? Jo, därför att de har missbedömt marknaden. Det var en del ledamöter i denna kammare och i skatteutskottet som för bara något år sedan talade om att e-handel var framtidens melodi. Man tvingade nästan fram ett studiebesök på Stureplan och skatteutskottet var där. Jag sade: Lugna ner er! E-handel är ingenting annat än postorderhandel med en teknisk metod för att få in order. Jag fick rätt. De föll som käglor på en bowlingbana. Där har man huvuddelen av förklaringen. Sedan är det nedgången i världskonjunkturen, som framför allt har drabbat telekommarknaden. Vem har gjort så att fler än 15 % betalar statsskatt? Lennart Kollmats! Socialdemokraterna har gjort detta. Vi har gjort det av det enkla skälet att när den enda vägen hade nått sitt slut i ett moras av underskott, fördubblad statsskuld, tredubblad arbetslöshet, fyrdubblat budgetunderskott, stod inget annat till buds än att införa högre statsskatt, plus allt annat vi gjorde för att sanera ekonomin. Det var vi som gjorde det. Nu får vi försöka komma tillbaka. Vi gör det tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Jag är säker på att Lennart Kollmats kommer att hylla oss när vi har nått tillbaka till de 15 procenten.
Fru talman! Moraset har vi hört talas om i ett antal år. Den tanke man onekligen får är hur det skulle ha sett ut om socialdemokraterna hade fått igenom sina förslag under perioden 1991-1994. Jag konstaterar att antalet företagare nu är nere på en nivå som är i paritet eller strax under vad den var i januari 1994. Det är självklart att man känner den här oron över att det är så svårt att bilda företag och att inte förenklingsreglerna genomförs. Arne Kjörnsberg tog i sitt inlägg också upp en del saker kring fastighetsskatten. Jag gissar att Arne Kjörnsberg tycker att ett skattesystem ska vara sådant att en inkomsttagare som bor i villa i princip ska kunna räkna ut och förstå sin skatt. Tycker Arne Kjörnsberg att den här begränsningsregeln är av den typen, när man t.o.m. måste räkna in hela hushållets inkomst, att det är enkelt att förstå sin skatt? Dessutom hakade Arne Kjörnsberg upp sig på begreppet orättfärdiga effekter i fastighetsskatten. Det måste väl också socialdemokraterna ha insett att det finns sådana, eftersom man nu lägger fram den här krångliga propositionen.
Fru talman! Jag ska ta upp en sak som Lennart Kollmats hade med i sitt huvudanförande. Han sade att jag i förra årets debatt ondgjorde mig över någonting som Johan Pehrson hade sagt. Jag har försökt rannsaka mitt minne och kom fram till att det var precis samma sak som Lennart Kollmats sade i denna replik. Jag frågade då Johan Pehrson - och nu Lennart Kollmats - om han inte hade något annat att komma med än dubbelbeskattning, skatt på vinstandelar och optioner osv. Det parti jag tillhör och företräder här i kammaren prioriterar inte de sakerna. Men jag sade till Johan Pehrson att han gärna kunde åka ut och tala om att han vill sänka skatten på vinstandelar och dubbelbeskattning. Då undrade jag om Johan Pehrson skulle komma tillbaka till denna kammare. Johan Pehrson måste ha missförstått mig, för han blev så väldigt arg på mig. Jovisst, självklart vill jag att både Lennart Kollmats och Johan Pehrson ska komma tillbaka! Det får bara inte bli för många folkpartister, men folkpartister är alltid en krydda! Nu använde sig Lennart Kollmats av precis samma argument. Jag tror inte att detta är världens viktigaste på det området. Sedan var det frågan om att antalet företag har minskat. Finansutskottets ordförande, som sitter snett bakom Lennart Kollmats, visade här på förmiddagen att antalet sysselsatta har gått upp med drygt 200 000 de senaste fyra åren. Finansutskottets ordförande är alltid försiktig. Jag räknade i huvudet och kom fram till att det bör ha varit 260 000 med de utgångstal Jan Bergqvist hade. Det är kanske en viktigare siffra än antalet företag. Därmed har jag inte sagt, Lennart Kollmats, att företag inte är viktiga.

Fru talman! Under mitt anförande tog jag upp en fråga till Arne Kjörnsberg angående de förslag för de mindre företagen som ni lade fram på er kongress för någon vecka sedan. De handlade dels om sänkning av skatten för expansionsmedel, dels om möjligheten att skjuta upp skatt. Jag frågade vid samma tillfälle om detta handlar om att sänka bolagsskatten. Då fick jag ett svar från Arne Kjörnsberg. Det var bra, men jag fick ett svar som jag inte riktigt vet hur jag ska tolka. Han sade följande: "Jovisst, jag kan nog tänka mig att diskutera och eventuellt sänka bolagsskatten en eller några procent." Jag har all respekt för att Arne Kjörnsberg är ordförande i skatteutskottet, men vad innebär "jag kan tänka mig att diskutera"? Är det socialdemokratisk politik i dag att sänka bolagsskatter från 28 % till
Fru talman! Ja, det är socialdemokratisk politik att när det ekonomiska utrymmet finns på nytt aktualisera den fråga som blev aktualiserad för ett och ett halvt år sedan, dvs. att troligen inte i ett steg men i stället stegvis sänka bolagsskatten. Den socialdemokratiska partistyrelsen - där jag fortfarande sitter - har diskuterat frågan. Frågan var då inte mogen, men finansministern och den socialdemokratiska skattegruppen tror på detta. Det måste alltid göras en avvägning, och detta måste ske vid lämpligt tillfälle då de ekonomiska resurserna finns. Det är mitt korta och, hoppas jag, klargörande och enkla svar till Marie Engström. Jag är alltid en öppen själ som säger precis vad jag tycker.
Fru talman! Då ska jag också uttrycka mig kort: Jag beklagar att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har olika syn på bolagsbeskattning och beskattning av stora och små företag. Vi tycker att det i dag finns en orättvisa - precis som jag sade i mitt anförande - mellan stora och små företag. Vi tycker att man måste vidta en lång rad åtgärder när det gäller de mindre företagen, inte för de större företagen. Jag beklagar detta.
Fru talman! Jag förstår inte vad det är Marie Engström beklagar. Låt oss resonera om det då. Om vi tror att det är bra för sysselsättningen och för investeringar i företagsamheten att sänka bolagsskatten, då är vi beredda att överväga det. Jag säger inte att vi ska göra det i morgon eftermiddag. Jag slarvar lite grann: Jag säger inte att vi ska göra det den 1 januari eller den 1 juli. Men vi har ett öppet sinne om något sådant kan bidra till att nå de effekter vi vill nå, nämligen att sysselsättningen i svenskt näringsliv och i svensk offentlig sektor också ökar. Vi är beredda att diskutera en lång rad olika medel. Ingenting är viktigare än att alla som vill och kan arbeta ska få göra det. Uttryckt på ett annat sätt: Alla som vill och kan arbeta ska på morgonen kunna säga till sina nära och kära: "Hej! Nu går jag till jobbet."

Fru talman! Det är en fråga som inte har diskuterats i dag, och det är lite konstigt. Det beror kanske på att det, på ett olyckligt sätt, har klämts in en skrivelse från Riksdagens revisorer i finansutskottets betänkande. Därmed har skrivelsen inte fått den behandling den egentligen borde ha. Frågan gäller Riksdagens revisorers skrivelse om sänkta socialavgifter, vilka infördes 1997. Det var en åtgärd som vidtogs i samband med en extra inkallad riksdag i juli, sommaren 1996. Det var en åtgärd, en ingrediens, som vidtogs för att halvera arbetslösheten. Det var en åtgärd som kostade ca 5 1⁄2 miljarder kronor om året. Riksdagens revisorer har i en rapport försökt att utvärdera detta. Revisorerna har kommit fram till att det har varit en dålig träffsäkerhet. Revisorerna hävdar att stödet har varit det i särklass minst kostnadseffektiva inom de politikområden som syftar till att öka sysselsättningen. Stödet kan alltså starkt ifrågasättas. Revisorerna finner det också otillfredsställande att de åtgärder som kostar 5 1⁄2 miljarder kronor brutto om året inte följts upp och inte heller underkastats normal budgetprövning. Men revisorerna konstaterar också att det har varit en del metodologiska problem. Den metod som revisorerna först hade tänkt sig att använda gick inte att använda, varför man fick använda sig av en annan metod. I och med detta kanske säkerheten i slutsatserna inte är riktigt hundraprocentiga. Därför stannade revisorerna vid en hemställanspunkt där det framgår att man vill att regeringen ska utvärdera den typen av nedsättningar. Det är märkligt att finansutskottet i det här avseendet faktiskt avstyrker förslaget från Riksdagens revisorer utan någon bärande motivering. Finansutskottet motiverar detta på följande sätt: Nu har utskottet föreslagit en sänkning med ytterligare 10 % i stödområde A, dvs. ett regionalt avgränsat försök. När det har pågått i några år kan man utvärdera detta. Men revisorernas rapport handlar om den generella sänkning som gäller i hela landet med 5 procentenheter. Detta har ingenting med den regionala delen att göra. När revisorernas rapport skrevs och antogs visste vi inte om att denna regionala nedsättning skulle komma. Argumenteringen i finansutskottet är direkt undermålig i det avseendet. Jag yrkar bifall till Riksdagens revisorers förslag angående sänkta socialavgifter i enlighet med det yrkande som finns. Det andra yrkandet från revisorerna handlar om att bedöma skatteavvikelserna, dvs. begära en redovisning av de skatteavvikelser som finns när man använder sig av inkomstsidan för att komma undan åtgärder på utgiftssidan. Det här är ganska märkligt. Det är ett sätt att försöka kringgå utgiftstaken. Det är i och för sig att erkänna att systemet med utgiftstak inte är så där hundraprocentigt riktigt fungerande. Man använder sig av inkomstsidan för att ge bidrag åt vissa företag. Det här är en sak som har diskuterats i finansutskottet och på andra ställen: Är det rätt att använda sig av den här typen av kreativ bokföring? Jag trodde - det kanske är enfaldigt att tro det - att det skulle vara av värde att få en redovisning av vad de här skatteavvikelserna innebär, hur mycket de betyder och kanske varför man väljer detta. Att använda sig av det är ju att underkänna nuvarande budgetordning. Det finns en reservation som det inte har yrkats bifall till men som det finns all anledning att ta upp. Kristdemokraterna har nämligen reserverat sig utifrån en motion där man i en hemställanspunkt föreslår att "Riksdagen tillkännager för Riksdagens revisorer som sin mening vad som anförs i motionen om ett vidgat synsätt vid utvärdering av skatteförändringar". Jag tycker att det är väldigt intressant.

Fru talman! Det finns i riksdagen en bred majoritet för att inte bara behålla nedsättning av socialavgifterna utan också utvidga dem till nedsättning för stödområde A med 15 %. Den breda uppslutningen finns i riksdagen, trots att vi väl kände till de kritiska synpunkter som redovisas i revisorernas rapport. Det är inte så att det ställningstagandet har kommit utan kunskap om vad det står i Riksdagens revisorers rapport. Då gör vi den bedömningen att om vi nu utvidgar systemet är det inte rimligt, trots vad Per Rosengren säger, att snabbt göra en utvärdering av det gamla systemet. Då är det naturligt att göra en utvärdering av hela systemet, inklusive stödområde A, och när man väl har erfarenhet av det, dvs. kanske om ett par år, kan det vara lämpligt att göra en utvärdering av det. Det är bakgrunden till att vi avstyrker revisorernas yrkande i den delen. När det gäller önskemålet om att få en bättre redovisning av skatteavvikelser har vi inget principiellt emot att man undan för undan förbättrar kvaliteten i budgetarbetet och redovisningen för riksdagen. Det bör dock sägas att det redan i dag från regeringens sida sker en rätt noggrann genomgång av skatteavvikelser. Det kan utvecklas, och jag tycker att det ska göras, men man behöver inte nödvändigtvis göra det så snabbt. Eftersom det här är resurskrävande och det dessutom finns principiella metodproblem med det hela, tycker jag att det finns anledning att ta det i en lugnare takt än vad revisorerna har anfört. Det är bakgrunden till avslagsyrkandet på den punkten.
Fru talman! Man kan inte diskutera äpplen och päron samtidigt. Här har vi en generell nedsättning, som är delvis utvärderad - en generell nedsättning på 5 % som gäller hela landet, som inte har någonting med regionalpolitik att göra, som infördes 1996 som en generell åtgärd, som en del i ett paket för att halvera arbetslösheten. Det vill man inte utvärdera. Att det går 5 1⁄2 miljard om året till den här nedsättningen vill man inte utvärdera. Man bara fortsätter. Kunde man inte ha använt de här 5 miljarderna på något annat, bättre och mer effektivt sätt? Tror inte Jan Bergqvist att t.ex. andra stöd på skattesidan till mindre företag skulle kunna vara mer effektiva i det här sammanhanget, dvs. ett rejält engagemang för att göra något åt 3:12-reglerna, ett rejält engagemang på skattesidan över huvud taget? Det prövas inte mot detta. Det är precis det som är en del av detta som revisorerna säger. Men nu gör vi detta utan någon som helst budgetprövning. Det är bara att konstatera att så är det. Finansutskottets ordförande vill inte att en så stor post i budgeten som 5 1⁄2 miljard utvärderas, utan det ska bara rulla på. Det är uppseendeväckande. Jag tycker inte att det är fel att man ökar takten lite grann, också för att ge riksdagen den information som behövs när det gäller skatteavvikelserna. Hur länge ska vi fortsätta att tricksa på det här sättet, så att saker som egentligen borde vara på utgiftssidan fixar vi på inkomstsidan? Det är väldigt mycket av den debatten som det handlar om. Det är en oerhörd kritik mot det nuvarande budgetsystemet med budgettak. När det passar fixar man det på inkomstsidan i stället.
Fru talman! Per Rosengren lyssnar dåligt till vad jag säger. Det verkar som om hans argumentering grundar sig på att han själv är väldigt kritisk och negativ till nedsättning av socialavgifterna. Det finns i riksdagen en bred majoritet som trots de kritiska synpunkter som kommit fram i Riksdagens revisorers rapport tycker att det är bra att nedsättningen av socialavgifterna fortsätter och att vi dessutom utvidgar systemet till stödområde A och går längre i nedsättningen. Jag har ingenting emot att man gör en utvärdering, men det ska ske vid rätt tidpunkt. Rätt tidpunkt är inte nödvändigtvis nu, utan det är när vi har erfarenhet även från stödområde A. Om två år, t.ex., kan man göra en utvärdering.
Fru talman! Det vore lämpligt att göra det just nu - helst innan riksdagen beslutar om ytterligare 10 % Det är två olika saker. De ena är en regionalpolitisk åtgärd - en kompensation för att man inte längre kan sätta ned avgifterna med 8 % i stödområdet på grund av EU-regler. Bergqvist säger att det finns ett stort stöd i riksdagen. Det kanske det finns. Det beror på att man inte har utvärderat och klart angett att det är ineffektivt. Det är det som är problemet. Jag hävdar att det är väldigt viktigt att riksdagen får så bra information som möjligt och att åtgärder som vi vidtar faktiskt utvärderas. Om inte rullar detta på med 5 1⁄2 miljard om året. Riksdagens revisorer har kommit fram till en siffra som kan diskuteras. Men varje jobb som har tillkommit har kostat statskassan 1 1⁄2 miljon kronor. Det är den mest ineffektiva formen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Fru talman! Vi har ägnat förmiddagen och en del av eftermiddagen åt att debattera ramarna för statens utgifter och inkomster. Vi har blivit anklagade av inte minst finansutskottets ordförande Jan Bergqvist för att det spretar och för att vi har olika uppfattning på den borgerliga sidan. Det vi nu hör är mycket intressant. Så låter det när den rödgröna gruppen träffas och försöker komma överens. Det vi kristdemokrater har pekat på i vår motion och i vår reservation, fru talman, är att vi tycker att revisorerna har ett alldeles för snävt synsätt när de bara betraktar sysselsättningsdimensionen av en sådan åtgärd. Vi är inte alls, Per Rosengren, emot att det utvärderas. Där kanske vi skiljer oss från Jan Bergqvist. Vi tycker att det är viktigt. Men att enbart anlägga sysselsättningsaspekter på detta är fel. Jag vet inte om Per Rosengren alltid gör det när det gäller de skatteavvikelser som finns, dvs. de nedsättningar av skatter som görs på olika håll. Det är inte alls enbart det som man vill åstadkomma. Det handlar om att också stärka den mycket svaga bas som många mindre företag i glesbygd har, så att de helt enkelt kan överleva och så att man kan behålla de sysselsättningstillfällen som finns. Det är det vi har reagerat emot. Jag vill därför, fru talman, yrka bifall till vår reservation nr 20.
Fru talman! Riksdagens revisorer är ett ganska fristående organ - det mest fristående revisionsorgan som finns. Vad kristdemokraterna nu föreslår är att vi inte längre ska vara fristående. Vi ska ta order av en majoritet i riksdagen när det gäller hur vi ska utföra våra granskningar. Det har funnits möjlighet för kristdemokraterna att påverka granskningsplanen. Riksdagens revisorer antog en granskningsplan, där vi sade att vi skulle utföra en granskning inom detta område utifrån sysselsättningsaspekten. Det var bara det. Beslutet fattades 1996, som en åtgärd för att halvera arbetslösheten. Det var det som skulle granskas. Den andra del av granskningen som kristdemokraterna föreslår finns det i dag inga metoder för. Men om Kristdemokraterna känner till några sådana metoder och om kostnaderna är rimliga vore det väldigt bra om partiets representanter i Riksdagens revisorer kunde bistå kansliet med dem. Jag måste säga att jag litar mer på professionella revisorer som utför granskningar än på amatörer av samma kaliber som Mats Odell och kompani.

Fru talman! Det är alldeles rätt. Jag var en gång revisor i vår lokalavdelning i Vallentuna, men jag har aldrig därefter gjort anspråk på att utföra något som helst revisionsuppdrag. Det vi förespråkar är att riksdagen ska göra ett tillkännagivande till regeringen om att denna typ av skattesänkning inte enbart ska utvärderas på det sätt som revisorerna har gjort. Vi tycker att man ska ha en bredare ansats. Det tycker vi också att man ska ge revisorerna till känna. Om det är detta som upprör Per Rosengren så väldigt hoppas jag att han på något sätt kan komma ned i en lite lugnare sinnesstämning efter detta.
Fru talman! Jag har sedan 1994 engagerat mig i revisionsfrågor - i frågan om en fristående och oberoende riksrevision - och jag har satt mig in i dessa frågor väldigt mycket. Jag blir faktiskt väldigt upprörd när jag ser att det finns förslag från ett parti i riksdagen som innebär att riksdagen ska tillkännage för Riksdagens revisorer vad som anförts i motionen om vidgat synsätt vid utvärderingen av skatteförändringarna. Det var inte en granskning för att generellt utvärdera skatteförändringar. Det var ett sätt att utvärdera en åtgärd som en majoritet av riksdagen har ställt sig bakom för att minska arbetslösheten - ett led i arbetet med att halvera densamma. Man kan ha önskemål om att vi ska göra andra granskningar. Det vore lämpligt om kristdemokraterna lämnade in ett förslag till Riksdagens revisorer om att vi skulle göra en sådan granskning. Men det är helt fel att från riksdagens sida gå in och styra den oberoende revisionen och ange hur de beslut som riksdagen har fattat ska utvärderas. Inser inte Mats Odell hur magstarkt det är? Ni vill inte ha en oberoende revision. Ni vill att revisionen ska styras någonstans ifrån, och jag tror inte att det är uppifrån.

Fru talman! Det är faktiskt den senaste diskussionen som har föranlett mig att anmäla mig till talarlistan. Jag har fått kammarens uppdrag att vara ordförande för Riksdagens revisorer, och det finns skäl att säga några ord om just den motion som vi har talat om. Det är ett väldigt ovanligt påpekande som kristdemokraterna gör i sin motion i denna fråga. Det är kanske rentav första gången - det har i varje fall inte hänt på 1900-talet - som riksdagen försöker styra Riksdagens revisorer och dess arbetssätt. Det är en anmärkningsvärd reservation, oavsett vad Mats Odell säger. Man säger också att detta kan hänga samman med Riksdagens revisorers oberoende roll i förhållande till varje myndighet. Utredning borde möjligen ske i särskilt sammanhang, förslagsvis av konstitutionsutskottet. Det föresvävar dem alltså att anmäla Riksdagens revisorer till konstitutionsutskottet. Det är tankegången. Det visar att man inte har följt med i hur vi jobbar och vad konstitutionsutskottet har för funktioner i dessa sammanhang. Sedan gör Mats Odell felet att han låter Riksdagens revisorer bli något slags allmänt utredningsinstitut. Det är ungefär så han beskriver det när han talar om alldeles för snäva synsätt. Riksdagens revisorer har med utgångspunkt i de beslut som är fattade i denna kammare att bedöma frågorna. Vi har de beslut som har fattats här i kammaren som utgångspunkt när vi granskar. Det gällde också denna utredning. Det var grunden för det vi tog ställning till. Flera talare har sagt att många har diskuterat revisionens oberoende. Det går inte att försvara om man ställer krav på att kammaren ska uttala sig om hur Riksdagens revisorer ska fungera. Vi kommer inte att kunna fungera om man ger hårda direktiv om vad vi får göra och vad vi inte får göra i varje enskild utredning. Det tror jag att alla andra partier har förstått. Nu förvärrar Mats Odell situationen genom att yrka bifall till en motion som det tidigare inte har yrkats bifall till. Så nu får vi chans att rösta om vi ska ha en oberoende revision eller inte. Rösta på kristdemokraterna och ni tar ställning för en beroende revision som tar direktiv från kammaren! Jag hoppas också att alla här förstår att man inte kan göra det. I sakärendet vill jag dock säga att vi i väldigt många, för att inte säga alla, ärenden har varit politiskt överens om det vi har skickat till kammaren. Jag är ledsen och upprörd över att man kan missuppfatta revisionen på det sätt som man har gjort i den här motionen.
Fru talman! Vi respekterar till fullo Riksdagens revisorers självständighet. Det vi har reagerat mot är att man drar mycket långtgående konsekvenser av generella skattesänkningar på arbete. Vi var rädda för att de här slutsatserna skulle leda till ett vidgat synsätt omkring effekterna av att sänka skatten på arbete och ville att man skulle utvärdera det i ett något bredare perspektiv. Det är hela bakgrunden till vår motion. Tanken att vi skulle vilja styra Riksdagens revisorer eller förestava hur de ska göra är ju ganska fantastisk. Vi har föreslagit ett tillkännagivande till regeringen som också skulle skickas till revisorerna. Men att uppfatta detta som en styrning tycker jag är att göra en mycket stor övertolkning.

Fru talman! Jag satt på mitt rum och åhörde debatten om Riksdagens revisorers förslag. Det föranledde mig att nu komma och begära ordet. Jag råkade nämligen delta i Riksdagens revisorers sammanträde när den här rapporten justerades. I remissomgången hade det framkommit en mycket långtgående metodkritik från ett antal remissinstanser. Jag tyckte att metodkritiken var av den arten att den borde föranleda fortsatta överväganden, t.ex. i form av ett seminarium som Riksdagens revisorer då kunde arrangera tillsammans med dessa remissinstanser. Jag noterar att detta mitt förslag voterades ned av Riksdagens revisorer i plenum. Nu tar man upp frågan om behovet av en oberoende riksrevision; det är naturligtvis av väldigt stor vikt att vi får en sådan. Det är då belysande att det går till på det sättet att det sitter ett antal parlamentariker i Riksdagens revisorer och tar ställning till huruvida man ska gå vidare med en metoddiskussion i det aktuella ärendet. Jag tycker att finansutskottet genom att inte gå på Riksdagens revisorers förslag har kommit fram till ett väl avvägt ställningstagande. Men jag är övertygad om att de frågor som är aktualiserade av remissinstanserna, som rör effekten av den här typen av åtgärder, kommer att behöva diskuteras vidare under de närmaste åren.

Herr talman! I en Ekosändning i tisdags morse fanns ett reportage om föräldrakooperativet Redet i Sundbyberg. En mycket bekymrad föräldrarepresentant intervjuades först. Förskolan skulle bli tvungen att stänga efter nyår. Hittills har föräldrarna gjort arbetsinsatser i kooperativet. Taxorna har därför kunnat hållas låga samtidigt som personaltätheten har varit hög. Det hela har fungerat mycket bra. Föräldrar och personal är nöjda. Man har börjat tidigare än januari. Det här har slagit sönder hela verksamhetsidén. För att ekonomin ska gå runt måste fler barn tas in och delar av personalen sägas upp. Fler barn och färre vuxna, vilka föräldrar vill arbeta extra för en sådan kvalitet? Barnen får i stället ställa sig i kö till den kommunala förskolan, där det redan är trångt. Det här är verklighetsbeskrivningen. Sedan intervjuas den socialdemokratiska ordföranden i barn och ungdomsnämnden. Så här säger hon: Barn ska inte styras av föräldrarnas pengar. Man ska inte kunna köpa sig en plats med bättre kvalitet. Tydligare än så kan det väl inte bli. Att föräldrar skulle få påverka vilken barnomsorg deras barn ska ha är tydligen en fullständigt absurd tanke för socialdemokraterna. Ordföranden kunde ha tillagt att föräldrar inte heller ska få göra arbetsinsatser för att ge barnen en omsorg med högre kvalitet, för det var vad det handlade om på den aktuella förskolan. Det här exemplet visar i blixtbelysning vad saken gäller. Vem ska bestämma hur barnen ska tas om hand? Socialdemokraterna svarar utan att tveka: Det är vi, för vi vet vad som är bäst för alla barn. Vi kristdemokrater svarar med lika stor självklarhet: Det är föräldrarna som ska bestämma och vi politiker ska rätta oss efter deras val. Vi vänder oss mot styrningen, likriktningen och orättvisan i den socialdemokratiska familjepolitiken. Den manifesteras så tydligt i det beslut om en statligt reglerad taxa som riksdagen snart slutgiltigt ska fatta beslut om. Alternativen måste bli tydliga, därför har vi begärt den här debatten.

Herr talman! Det är intressant att skolministern börjar med att tala om vad OECD vill, inte om vad svenska föräldrar vill. Vi vet från många undersökningar vad de vill, nämligen ha större valfrihet inom barnomsorgen. Att få barn borde få vara den viktiga och livsavgörande händelse i livet som den faktiskt är. Politiker och arbetsgivare måste helt enkelt göra det möjligt för föräldrarna att anpassa sig efter barnens behov i stället för statens och arbetsgivarens behov. Om föräldrarna ska kunna ge barnen den trygghet, den kärlek, den omsorg de har behov av, måste de få handlingsutrymme så att det går att hitta en balans som de själva tycker är bra mellan förvärvsarbete och tiden för barnen. Moderna småbarnsföräldrars vardag är fylld av motstridiga krav som är väldigt svåra att förena. Hur de än bär sig åt har de alltid dåligt samvete för något. På jobbet är det för att de har lämnat en halvsnuvig Pelle på dagis, och hemma är det för att de inte hinner ta fram det viktiga papper som chefen vill ha nästa dag därför att barnen kinkar. Är man dessutom ensamstående kan kraven många gånger säkert kännas övermäktiga. Ingen borde vara förvånad över att stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa har blivit ett av vår tids stora folkhälsoproblem. Ingen ska heller vara förvånad över att det inte föds fler barn. Det finns verkligen ingen anledning att lägga sten på föräldrarnas börda. Det är de politiker som har byggt upp systemlösningar som inte ger utrymme för någon som helst variation som borde sova dåligt på nätterna. Bekymrar sig skolministern någonsin över att alla småbarnsföräldrar, oavsett vilken inställning de har, måste anpassa sig till det system som hon och hennes kolleger gillar bäst? Rapport efter rapport visar att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar markant. Köerna till barn och ungdomspsykiatrin är långa. Många barn känner ångest och oro och drabbas av övergivenhetsdepressioner. Det är ord som över huvud taget inte borde behöva kopplas ihop med barn. Det finns naturligtvis inte bara en förklaring till hela fenomenet, men att tidsbrist är en mycket viktig faktor är nog de flesta överens om. Relationer kräver tid tillsammans för att överleva. Kvantitet kan inte ersättas med kvalitet, som många i min generation har försökt att intala sig. Det gäller varken barn eller vuxna. Vad gör då regeringen för att förbättra situationen för föräldrarna? Jo, erbjuder dem att arbeta ännu mer. Det är nämligen det som är tanken bakom maxtaxan. Det ska vara billigare kommunal barnomsorg så att småbarnsföräldrarna ska kunna gå upp i arbetstid, om de inte redan jobbar heltid. Det är fullständigt ofattbart. Det är bara ofattbart om man bortser från ideologin som ligger bakom, dvs. den som säger att staten vet bäst hur barnen ska tas om hand. Om man har den grundinställningen gäller det att se till att barnen så tidigt som möjligt kommer under statens beskydd och får professionell vård och omsorg. "Amatörföräldrar" bör inte ta hand om dem för länge. Då vet man aldrig vad som händer. Den längtan som många uttrycker att ta hand om barnen själva, något eller ett par år längre än vad föräldraförsäkringen räcker, får de noll gehör för av regeringen. Det ingår inte i regeringens föreställningsvärld att föräldrar kan se det som högsta formen av livskvalitet att prioritera sina barn högre än allt annat, inklusive materiell standard, under en kort period av livet. Herr talman! Somliga har fått för sig att vi inte gillar dagis eller förskola. Det lät ju också skolministern påskina nyss. Det är förstås helt taget ur luften. Vi vill att proportionerna ska bli riktiga. Förskolan är viktig för barnen, men den ska komplettera föräldrarna, inte ersätta dem. Det är där den tydliga ideologiska skiljelinjen går mellan oss och regeringen. Vi tycker också att det är viktigt att kvaliteten i förskolan är hög. Den inställningen vet jag att vi delar med regeringen i teorin. Men kvalitet betyder små barngrupper; mindre ju yngre barnen är. Det är en förutsättning för att barnen ska må bra och för att normöverföring och pedagogisk verksamhet ska fungera. I dag är barngrupperna så stora att förskollärare har slagit larm om att de inte kan svara för barnens säkerhet, än mindre ge dem den omsorg barnen behöver. Det är förstås förkastligt. De kvalitetspengar som skolministern brukar hänvisa till skulle inte räcka långt ens i dagens situation. De gör det ännu mindre när maxtaxan har införts. Ju färre alternativen är, ju längre blir självklart köerna. Vi vill också att det ska finnas massor med alternativ att välja på. Det finns en del i dag, och det har skolministern rätt i. De borde få utvecklas ännu mer. Men så blir det inte. Vi får rapporter hela tiden. Inför den här debatten i dag har vi fått ett mejl, och jag vet att skolministern också har fått det. Det har gått till oss alla. Det är från en pappa som vill att det ska bli ett tillägg i lagen om maxtaxa, nämligen att ge föräldrarna på föräldrakooperativet som han driver tillsammans med andra en lagstadgad rätt att ta ut en extra inkomstbaserad avgift så att det fina föräldrakooperativet ska kunna fortsätta att gå runt. Han inser inte att det är en fullständigt befängd tanke, men det kommer han att få reda på efter den här debatten. Vi vill ha familjedaghem, öppna förskolor, privata och kooperativa alternativ. De riskerar nu att svältas ut. Vi kan aldrig acceptera att styrningen blir total.

Herr talman! "Det var en fin present som inte var så rolig att öppna." Så säger en mamma om maxtaxan efter det att hennes barns kooperativa dagis nu står i valet mellan att dra ned på personalen eller att ta in fler barn. Oron växer bland föräldrarna för att maxtaxan ska leda till sämre kvalitet i barnomsorgen. Man är rädd för att barngrupperna blir större eftersom regeringen inte kompenserar kommunerna för hela kostnaden. Man är rädd för att valmöjligheterna blir färre när fristående alternativ, inte minst föräldrakooperativ, hotas av nedläggning. Man är rädd för att köerna riskerar att öka och att bristen på utbildad personal förvärras ytterligare när trycket på den kommunala barnomsorgen ökar. Detta sker innan maxtaxan ens har införts! I Sundbyberg, där socialdemokraterna har styrt i 84 år, har man infört maxtaxan i förväg. Där har farhågorna redan besannats. Där blir resultatet, trots 90 På stadens hemsida - som skolministern också kan gå in på och läsa - skriver föräldrar om "smygförtätning" med fler och fler barn per avdelning. Inger Davidson berättar om ett föräldrakooperativ i Sundbyberg som nu hotas av nedläggning. Valfriheten minskar och kvaliteten urholkas - just som befarat. När kvalitet blir lidande går det ut över barnen, och det vet vi. Det får också konsekvenser för stressade och oroliga föräldrar. Det är klart att arbetsinsatsen, och därmed inte minst kvinnors karriärmöjligheter, försämras och påverkas när man inte kan lita på att barnen har det bra medan man själv är på jobbet. "Jag vill ha kvalitet, inte förvaring. Jag är beredd att betala mer för mina barn men får inte", säger en tvåbarnsmamma vars föräldrakooperativ riskerar att läggas ned. Jag kan förstå, herr talman, att föräldrar nu välkomnar sänkta avgifter. Många barnfamiljer har en svår ekonomisk situation där varje tillskott till hushållskassan är välkommet. Det är därför vi i tidningarna har kunnat läsa om upprop och demonstrationer när frågan om maxtaxan kommit upp i kommunerna. Men den största utgiften för familjerna är inte dagisavgiften utan skatten. I Sverige är barnfamiljer hårdare beskattade än i något annat land. En vanlig familj får betala 6 av 10 kr i skatt. Det är högskattestaten som tvingar föräldrarna att demonstrera utanför kommunhuset för att åtminstone få några hundralappars reduktion på dagisavgiften. Men när inkomstbortfallet i kommunerna ska kompenseras får alla, även barnfamiljerna, betala högre skatt - inte bara ett år utan hela livet. Skatterna gör då att det blir mindre över för att klara vardagen, mindre över när skolbarnet behöver en ny cykel, mindre över när tonåringen behöver en ny jacka, mindre över när studenten behöver hjälp för att CSN inte klarar att betala ut studiemedlet i tid. Glöm inte heller bort att skatten höjs även för de familjer som väljer andra omsorgslösningar än den kommunala, utan att de någonsin får några fördelar av maxtaxan. Herr talman! Kommun efter kommun har ansökt om en friare användning av maxtaxepengarna så att de kommer alla barn till del. De har velat öka valfriheten och ge föräldrarna möjlighet att själva bestämma hur de ska ta hand om sina barn. Svaret från regeringen har varje gång varit nej, nej och åter nej. Det är tydliga besked från regeringen. Med en socialdemokratisk regering ska familjer även fortsättningsvis vara beroende av staten för sin försörjning. Med en socialdemokratisk regering är röstköpande vallöften viktigare än föräldrarnas oro över kvalitet, valfrihet och valmöjligheter. Med en socialdemokratisk regering är en centralstyrd enhetslösning, daghem för alla vare sig de vill eller inte, viktigare än att tillåta mångfald och alternativ. Det finns ett alternativ till maxtaxan, gemensamt framlagt av de borgerliga partierna. Det ger stöd till alla barn, inte bara till barn i den kommunala barnomsorgen. Det ger valfrihet, mångfald och den flexibilitet som gör att föräldrar kan förena familjeliv och arbetsliv på ett bra sätt. Det ger föräldrarna makten över resurserna och lägre dagisavgifter. Det gör att jag kan lämna ett klart besked till Sveriges föräldrar här i dag: För barnens skull krävs en ny regering.

Herr talman! Jag har först en fråga till Inger Davidson med anledning av hennes inledning: Menar Kristdemokraterna att man ska kunna köpa sig före i t.ex. en barnomsorgskö? Vänsterpartiet har under lång tid pekat på det orimliga i att förskolan faktiskt stänger ute många av de barn som kanske bäst behöver förskolan. Därför är det naturligtvis med glädje som vi från Vänsterpartiet i och med besluten om allmän förskola och maxtaxa kan konstatera att steg nu tas för att förskolan ska göras till en förskola för alla. Förskolan kan nu närma sig att bli till en del av den generella välfärden. När frågan behandlades i riksdagen sade majoriteten bl.a. följande: "Förskolan gör att barnen kommer bättre rustade till skolan, genom att de får ett tidigt stöd i språkutvecklingen och genom tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd. På detta sätt tydliggörs förskolans roll i kunskapssamhället och i det livslånga lärandet." Vidare sades "att i och med förslagen närmar sig förskolan den princip som knappast någon ifrågasatt för skolan - att verksamheten skall vara avgiftsfri samt tillgänglig och likvärdig för alla". Vänsterpartiet har sedan länge drivit kravet om att målet ska vara gratis förskola och barnomsorg åt alla. Därför är det naturligtvis bra när en majoritet i riksdagen ansluter sig till Vänsterpartiets visioner. Herr talman! Införandet av maxtaxa handlar för det första om att ge förskolan den betydelse den förtjänar i svensk välfärds och utbildningspolitik. Det handlar om att ge barn en god omsorg och stimulera deras utveckling och lärande. Det handlar också om förskolans sociala betydelse, genom att den bidrar till att utjämna skillnader i uppväxtvillkor och skapar mötesplatser för barn med olika etnisk, kulturell och social tillhörighet. Förskoleverksamheten har också stor betydelse för barnfamiljernas ekonomi och för jämställdheten mellan kvinnor och män. En verksamhet med en sådan betydelse är en viktig välfärdsinrättning. Viktiga välfärdsinrättningar ska inte ha höga avgifter. I stället måste målsättningen vara att ha så låga avgifter som möjligt och på sikt avgiftsfritt. Därför är maxtaxan bra! För det andra handlar det om ekonomi. Barnfamiljerna som grupp har burit en stor ekonomisk börda under 90-talet, och därför är en kraftfull satsning på barnfamiljerna välkommen. I dag tjänar många småbarnsföräldrar, oftast kvinnor, ingenting på att gå upp i arbetstid. Inkomstökningarna äts upp av bl.a. höjda barnomsorgsavgifter. Maxtaxan angriper en del av problemen med dessa marginaleffekter. Ibland låter det som om vissa tycker att det är bra att vissa inte kan öka sin inkomst hur mycket de än försöker, att det är bra om småbarnsmammor stannar hemma. Är det så? Vänsterpartiet menar att det är bra att underlätta för människor att kunna arbeta. Därför är maxtaxan bra! Det handlar för det tredje om att stärka den generella välfärden. Vänsterpartiet menar att generella och gemensamma lösningar klart är att föredra. Det nu lagda förslaget innebär en förstärkning av den generella välfärden - ett synsätt som tydligt avvisas av den samlade borgerligheten. I den samlade borgerlighetens värld är det individuella lösningar som ska gälla. I sin kritik av maxtaxan lyfter man fram ett enat förslag om ett barnkonto på 40 000 kr per barn i förskoleåldern och avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader med upp till 50 000 kr per år och barn. Förslaget lanseras som en valfrihetsreform. "Låt föräldrarna bestämma i stället", framgår det i det gemensamma borgerliga förslaget. Man är orolig för att kommunerna inte ska ha råd, för att kvaliteten ska försummas, för att den kommunala självstyrelsen hotas, m.m. Många gånger glömmer man bort barnen i sammanhanget, de barn som i och med förslaget slipper olika typer av tidsrelaterade taxor, som många gånger försvårar en bra verksamhet. Och, handen på hjärtat, vad är det för fel på låga avgifter inom förskoleverksamheten? Tycker ni i den samlade borgerligheten att låga, kanske på sikt inga, avgifter inom förskoleverksamhet är dumt? Vi från Vänsterpartiet vill stärka den generella välfärden, en välfärd som är till för alla, billig eller gratis och finansierad via skatt. Därför är maxtaxan bra! Herr talman! Det handlar i grunden om olika synsätt, om värderingar, om höger och vänster i politiken. Den samlade borgerligheten väljer individualism, varianter av vårdnadsbidrag och privatiseringar under falska paroller om valfrihet och rättvisa. Vänsterpartiet väljer gemensamma lösningar, solidariskt finansierade, en förskola för alla och försök till steg mot större rättvisa. Avslutningsvis hoppas jag att de partier som i samverkan arbetat fram förslaget ska fortsätta arbetet med att utveckla en för barnen så viktig verksamhet som förskolan. Kom ihåg min inledning: Vi tar steg i riktning mot ett av Vänsterpartiets mål - en avgiftsfri förskola, tillgänglig och likvärdig för alla.

Herr talman! Låt föräldrarna bestämma över omsorgen av barnen. Ge föräldrarna mer tid med sina barn. Så vill jag, herr talman, sammanfatta Centerpartiets budskap till barnfamiljer och andra. Dessutom lovar jag att Centerpartiet, trots att socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister nu tvingar igenom sin maxtaxa, envetet kommer att fortsätta kampen för en familjepolitik med valfrihet, flexibilitet och rättvisa som honnörsord och som omfattar alla barn, inte som nu begränsas till dem som passar in i vänstermajoritetens modell. Vi måste ta den vanmakt som många föräldrar känner med största allvar. Många barn älskar att gå till sitt dagis. Det vill vi verkligen från Centerpartiets sida att det ska de få göra, ett dagis med hög kvalitet. För andra passar det bättre att vara hemma en period under småbarnsåren. Vi vill se en ökad valfrihet. Barnen ska ha tillgång till bra dagis, till en bra dagbarnvårdare och till bra öppna förskolor och inte minst till sina föräldrar. Småbarnstiden får inte ses som ett hinder för kvinnors och mäns möjligheter att förvärvsarbeta. Samtidigt måste ett modernt familjepolitiskt stöd, anpassat till 2000 talet, ge föräldrarna möjligheter att själva disponera tiden och stödet under småbarnsåren. Centerpartiets samlade förslag till barnfamiljerna är starkt och underlättar föräldraskapet. För det första vill vi införa ett barnomsorgskonto, lika för alla barn, med avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader och etableringsfrihet inom barnomsorgen. Det ger rättvisa och stor valfrihet för familjerna och har dessutom en klar jämställdhetsprofil. För det andra vill vi sänka skatter för låg och medelinkomsttagare, dit flertalet barnfamiljer hör, för att kunna förbättra ekonomin och konsumtionsutrymmet för just barnfamiljer. För det tredje vill vi införa en "barnrabatt" i form av en skatterabatt på 1 200 kr per år upp till 18 år. För det fjärde vill vi höja lägsta nivån i föräldrapenningen till 200 kr. För det femte vill vi ha en skattereduktion för hushållstjänster. För det sjätte vill vi höja avdragsrätten för arbetsresor till 20 kr per mil och dessutom rätt att göra avdrag för resor till och från barnomsorg. Herr talman! Dagens debatt visar återigen den tydliga ideologiska skillnaden mellan socialistisk barnomsorgspolitik, där samhället och inte föräldrarna styr över barnens omsorg, och Centerpartiets linje som innebär att samhället stöder föräldraskapet, att familjen styr över sin tid och valet av barnomsorgsform. Maxtaxan gynnar de ekonomiskt bäst ställda barnfamiljerna, omfattar inte alla barn, innebär att föräldrarna kommer att öka barnens vistelsetid i barnomsorgen. Mer tid för barnen blir en läpparnas bekännelse, och vänstergängets mål att alla barn ska stöpas i samma form blir gällande norm i kommunerna. Det är klart att föräldrar jublar över sänkt dagisavgift. Vem skulle inte göra det? Men frågan är vad vi får för pengarna. Mycket tyder på att maxtaxan kommer att leda till kvalitetsförsämringar i barnomsorgen. Efterfrågan ökar kraftigt, reformen är underfinansierad, barngrupperna riskerar att bli större, det är svårt att klara personalbehovet, köerna blir längre. "Baracklösningarna" är snart här igen, och de kooperativa daghemmen hamnar i ekonomiska svårigheter om de ens kan fortsätta. Svartmåla, säger en del. Nej, det är klarspråk! Jag är säker på att föräldrar månar om kvaliteten i verksamheter där barnen vistas. Kommunerna kommer att få det svårt att klara detta. Ansvaret faller tungt på socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister. Ser ni inte riskerna? Ser ni inte, Ingegerd Wärnersson, vad ni håller på att ställa till med? Man behöver ju inte sluta tänka bara för att det snart är valår! Maxtaxan är dessutom ytterligare ett exempel på återgång till centralstyrning av kommunerna genom öronmärkta statsbidrag - ett flagrant övergrepp på den kommunala demokratin. Herr talman! Centerpartiets alternativ når alla barn, är ekonomiskt fördelaktigare för de allra flesta barnfamiljer, ger en ökad valfrihet och makten till föräldrarna. Det ger mer tid med barnen. Inte minst viktigt är att det ger bättre förutsättningar för kvalitetsutveckling. Barnen är det viktigaste vi har - de är vår framtid!

Herr talman! Folkpartiets barn och familjepolitik innehåller en lång rad olika förslag för att förbättra för familjerna och barnen. För det första innehåller det förslag sedan länge om en allmän förskola. Det är viktigt att delta i en pedagogisk verksamhet redan från tidig ålder för att öka möjligheterna för barnen till en individuell utveckling. Det är också en extra möjlighet för skolan senare att på tidigt stadium uppmärksamma barn med särskilda behov. Det finns brister i förslagen. Det handlar om sådana saker som mål och kvalitet - jag ska återkomma till det i ett annat sammanhang. För det andra har vi förslag om barnfamiljernas ekonomi i avsikt att förbättra den. Det handlar om skattesänkning för barnfamiljerna, en skattereduktion lika för alla barn. Det handlar om avdrag för styrkta barnomsorgskostnader, förslag som vi har gemensamt med de andra borgerliga partierna. Det handlar om förslag från vår sida om att växla bostadsbidrag mot generellt stöd för att minska marginaleffekterna för framför allt låginkomsttagare. För det tredje handlar det mycket om valfriheten i barnomsorgen. Vi har lagt fram förslag om en barnomsorgspeng vars syfte är att se till att föräldrarna ska kunna välja var de vill ha sin barnomsorg. Vi har förslag om etableringsfrihet som syftar till att öka valfriheten för föräldrarna - också ett förslag som vi har gemensamt med de andra borgerliga partierna. Vi har det uppmärksammade förslaget om ett barnkonto som syftar till att öka valfriheten för föräldrarna, att se till att de har möjlighet att bestämma på vilket sätt de bäst formar sin nutid och sin framtid för sig själva och med tanke på barnen. Det barnkontoförslag som lagts fram från de borgerliga partierna ingår i det alternativ som vi har presenterat till det socialdemokratiska vallöftet om maxtaxa som dök upp någon gång mot slutet av valrörelsen förra gången. Vi har sedan länge arbetat för att dagistaxorna ska vara enhetliga och låga. Det är saker som kommunerna kan och bör bestämma. Vi har i decennier fått ta debatter med socialdemokratiska kommunalpolitiker som har redovisat alla möjliga skäl till förmån för så progressiva avgifter som möjligt. Det är därför lite extra spännande att lyssna på skolministern som talar om att det nu äntligen ska hända någonting med marginaleffekterna på dagistaxorna som fram till en sen vecka i augusti 1998 varit en central del i socialdemokratisk politik. Vi har för det femte lagt fram förslag om att ändra taken i föräldraförsäkringen för framför allt till en början vad gäller pappa och mammamånaderna för att öka pappors möjlighet, kanske också vilja, att ställa upp och ta sitt ansvar. Det handlar om förslag som nu ligger i socialförsäkringsutskottet om att höja taket till tio basbelopp och att också under pappa och mammamånaderna höja ersättningen från 80 till Herr talman! Det handlar om mycket annat för barnfamiljerna för att få en bra tillvaro där man kan förena ansvaret för barnen och deltagandet i yrkeslivet. Det handlar om att föräldrarna behöver få bestämma mycket mer om sin arbetstid. Vi måste, tror jag, se till att ändra lagstiftning och praxis på arbetsmarknaden, som gör att föräldrar får större möjlighet att välja på vilket sätt de vill arbeta. Jag tror, som sagt, att det krävs lagstiftning på den punkten. Men det krävs också att vi får lägre moms på hushållsnära tjänster, som gör att de barnfamiljer som så önskar har en reell möjlighet att bestämma hur de vill fördela den tid som de använder till hushållstjänster eller den tid som de använder till yrkesverksamhet. Herr talman! Det var sex stora viktiga områden som karakteriserar en liberal familjepolitik.

Herr talman! Vad nytt har hänt sedan debatten om mixtaxan fördes här i kammaren för ett år sedan? Nästan alla kommuner har infört det nya taxesystemet, och i flera kommuner har borgerlig splittring uppstått. Från att man tidigare har haft kommunala variationer inom barnomsorgstaxan från 0 kr ända upp till 4 300 kr inför man nu likställda regler i en hisnande fart. Det verkar som om kommunerna är väldigt glada åt reformen. Vi från Miljöpartiets sida accepterade absolut inte det helt obearbetade förslag som statsminister Persson slängde ut i debatten i slutskedet av föregående valrörelse. Eftersom vi sedermera kom att samarbeta med socialdemokraterna gjorde vi förbättringar av förslaget till en mixtaxa. Vi höjde taket från 700 kr till I lagtexten står att alla barnomsorgsformer är ekonomiskt likställda. Det betyder att det är kommunens ansvar att se till att likabehandling sker inom kommunens olika barnomsorgsformer, oavsett om det är ett kooperativ eller inte. Det är alltså inte regeringens ansvar utan kommunernas ansvar. Men för Miljöpartiets räkning, herr talman, är själva utgångspunkten för förslaget felaktigt, att man belönar föräldrar ekonomiskt om de arbetar mer och är mindre tillsammans med sina barn. Det är en familjepolitik som vi definitivt inte delar. Därför fattade Miljöpartiet beslut på sin kongress i våras om att man ska arbeta för ökade möjligheter för föräldrar att vara hemma med sina barn upp till tre års ålder. Det handlar alltså om att ytterliga utöka föräldraförsäkringen upp till tre år. Alla föräldrar har inte möjlighet att vara hemma så länge. Därför fattade kongressen också ett beslut om att man ska driva frågan om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för småbarnsföräldrar. Även här gäller det till dess att barnet är tre år. Det, herr talman, skulle innebära ett genombrott i arbetstidsfrågan och ge föräldrar möjlighet till mer tid för sina barn. Nu verkar, som sagt, de flesta kommuner tycka att det är bra med mixtaxa. För mig framstår det faktiskt som absurt att anklaga regeringen för att kommuner inför det nya taxesystemet. De borgerliga partierna sitter ju själva i dessa kommuner och röstar för införandet. I Stockholm var Miljöpartiet det enda parti som röstade emot införandet av mixtaxan just därför att införandet ökar snedfördelningen av subventioner mellan dem som väljer förskola och dem som väljer att stanna hemma med sina barn. Därför arbetar vi vidare med kongressbesluten om att utveckla föräldraförsäkringen och låta barnfamiljer gå före med förkortad arbetstid. Vi vill alltså ha en bättre balans mellan föräldrars val. Miljöpartiet i Stockholm försökte också få igenom att en kvalitetsutvärdering skulle göras inom barnomsorgen innan mixtaxan genomfördes, som en garanti till det förslag till beslut som vi var emot. Sedan ville vi ha kontinuerliga utvärderingar av kvaliteten efter genomförandet. Det här röstades ned. Det är häpnadsväckande. Miljöpartiet i Stockholms stad försökte in i det sista att åtminstone få med kristdemokraterna på vagnen, men det gick inte. Vi tycker att skälet till vårt krav på kvalitetssäkringar är uppenbart. Med ett införande av mixtaxan riskerar vi att slarviga kommuner försämrar kvaliteten, och det är oacceptabelt. Det kan bero på att kommunerna inte kompenseras fullt ut. Detta kan leda till större barngrupper, som en del har tagit upp, längre köer och ökade svårigheter att få tag i utbildad personal. Men det är fortfarande ett kommunalt ansvar. Det var alltså samtliga partier i Stockholms stad som fattade det här beslutet, trots att de hade en möjlighet att tillsammans med oss göra en kvalitetssäkring redan nu. Vi tycker att det här är mycket olyckligt, men det är, som sagt, ett kommunalt ansvar. Inom det nya systemet är det också fullt möjligt för föräldrar att välja att ha kvar sina barn i förskolan då de är sex år, men då ska samma avgift tas ut som inom barnomsorgen. Mitt budskap här i dag är att vi behöver hjälpas åt för att kommunerna ska efterleva den lag som vi här har stiftat för barnets bästa.

Herr talman! Först har jag några upplysningar. När det gäller barn till arbetslösa och föräldralediga har vi inte sagt nej. Vi har sagt att vi tycker att kommunerna ska få avgöra det. I det borgerligt styrda Stockholm, som socialdemokraterna väldigt gärna framhäver i andra sammanhang, har de redan i dag den rätten, dvs. innan lagstiftningen infördes. Vi litar alltså lite mer på kommunerna än vad socialdemokraterna tydligen gör. Sedan tycker jag att det är mindre rimligt att göra en jämförelse mellan olika kommuner, där så mycket annat spelar in i form av skatter, avgifter osv., än att jämföra med vad maxtaxan ger i samma kommun och på samma dagis. Det blir ju inte mer pengar till dem som behöver det bäst; det är ju det som är det sorgliga i den här historien. Många ensamstående föräldrar - dessa har ju lyfts fram i rapporter, senast t.ex. i Välfärdsbokslutet, som de stora förlorarna under 90-talet - får mycket lite eller ingenting av de nya miljarder som går till maxtaxan. Jag har i min närhet en ensamstående mamma som har fem barn. Hon får inte någonting av det här. De lever redan med låga avgifter. Kommunen har gett dem det därför att de har den situation de har. Socialdemokraterna har själva visat på detta i en genomgång av kommunerna i Stockholms län. Det kan röra sig om ett par hundra i månaden för en ensamstående mamma med ett barn och en inkomst på detta i socialdemokratiskt styrda kommuner här utanför Stockholm. Och det här är alltså Socialdemokraternas egna beräkningar, som presenterades på en presskonferens av Pierre Schori. Jag förstår inte Vänsterpartiet: Hur kan ni ställa upp på det här? Är inte det en fruktansvärd orättvisa? De som absolut bäst skulle behöva ett tillskott får inte del fast det satsas flera miljarder, medan höginkomsttagarna kan få flera tusen mer i plånboken. Det är ofattbart. Sedan nämnde skolministern jämförelser med andra länder. Jag kan då inte låta bli att jämföra med ett annat land som kom betydligt längre på det här området, och det är Sovjetunionen. Redan 1917, efter oktoberrevolutionen, fattades några principbeslut på det sovjetiska utbildningsområdet. Exempelvis fastslog folkkommissariatet för utbildningsfrågor alla barns rätt till kostnadsfri utbildning fr.o.m. första levnadsdagen. Var Vänsterpartiet har hämtat sin inspiration är alltså inte så svårt att förstå. Var Miljöpartiet har gjort det är betydligt svårare att förstå. Jag förstår egentligen ingenting av det Ewa Larsson säger: Vi gillar inte inriktningen på maxtaxeförslaget. Vi skulle vilja ha någonting helt annat. Vi tycker inte att man ska uppmuntra föräldrar att arbeta mer. Vi tycker att de borde få vara hemma. Men vi röstar för förslaget. Det är väldigt svårt att förstå. Jag kan också tala om för Ewa Larsson, som alltid älskar att dra in Stockholmspolitiken i våra riksdagsdebatter, att när beslutet i Stockholm fattades krävde kristdemokraterna att kvaliteten skulle höjas, att det skulle satsas extra pengar på detta och att de öppna förskolorna skulle få finnas kvar för att ställa upp på beslutet. Detta var redan gjort när Miljöpartiet sedan i efterhand kom in och krävde extra kvalitetspengar. Så var det alltså med den saken. Nej, det här är en orättvis reform. De som bäst behöver den får inte del av den. Personalen, som går på knäna i dag, får inte heller bättre förhållanden genom maxtaxereformen.

Herr talman! Skolministern låter precis som hon lät i kammaren för ett år sedan när beslutet om maxtaxan fattades. Sedan dess har hon uppenbarligen varken sett eller hört någonting, för argumenten är desamma. Men vi ser ju redan nu konsekvenserna av regeringens och riksdagsmajoritetens beslut. Vi ser ju vad som händer med maxtaxeförslaget. Det finns kommuner som redan har infört maxtaxan, som jag sade. I Sundbyberg har man tvingats höja skatten med 90 öre, och ändå fattas det 4 700 kr per barn och år i barnomsorgen. Självklart blir det inte bättre kvalitet om det är mindre pengar för varje barn i barnomsorgen. Det var mot den bakgrunden jag ställde frågan till Ingegerd Wärnersson, och jag vill att hon svarar på den: Alla de föräldrar som nu oroar sig över större barngrupper och färre alternativ, vad säger skolministern till dem? Vad säger skolministern? Likadant: Alla de föräldrar som nu får höjda skatter och sämre familjeekonomi, vad säger skolministern till de föräldrarna? Skolministern begränsar sin debatt för varje inlägg hon gör. Nu handlar det bara om avgiften. Ingegerd Wärnersson vet mycket väl att vi från den borgerliga sidan har lagt fram ett förslag som innebär lägre dagiskostnader för alla föräldrar, inte bara några. Jag kan inte för mitt liv förstå hur skolministern och socialdemokraterna kan stå här i riksdagens talarstol och tala om att det här är betydelsefullt för barnen, att det är ett viktigt ideologiskt vägval och att man gör detta därför att det har så stor betydelse, när vi nu ser att konsekvenserna blir så omfattande. Varför försöker inte skolministern vara seriös och möta och diskutera de här problemen? Nej, det vill skolministern inte göra. Från min utgångspunkt skulle jag avslutningsvis vilja säga till Ingegerd Wärnersson att om hon nu inte svarar på mina frågor så hoppas jag att hon svarar alla dem som tar kontakt med henne - för det är jag övertygad om att föräldrarna kommer att göra framöver när de ser vad detta innebär i praktiken.

Herr talman! Här handlar det om generell välfärdspolitik - hur vi tillsammans ska arbeta för att göra samhället så bra, så rättvist och så solidariskt som möjligt. Men jag är medveten om att det kan vara svårt för en högerledd borgerlighet att ta till sig det. Generell välfärdspolitik är ju inte direkt något högprioriterat borgerligt projekt. Men eftersom jag är en nyfiken natur skulle jag ändå vilja veta mer om de borgerligas syn på fördelningspolitik. Är man rädd att utveckla den generella välfärden till att tydligt omfatta även förskoleverksamhet? Hur ser ni från den borgerliga sidan på visionen om gratis förskola och barnomsorg till alla? Inger Davidson har nu chans att svara på den frågan. Det är intressant. Är det en vision som ni delar med oss? Eller menar ni kanske att vi ska gå åt andra hållet? Ska vi avgiftsbelägga skolmåltider för barn med rika föräldrar? Ska föräldrar som tjänar mer än låt säga 50 000 kr betala för sina barns skolböcker? Eller ska vi skapa inkomstrelaterade inträdesavgifter till biblioteken? Som vänsterpartist försvarar jag och vill utveckla den gemensamma välfärden. Här försöker vi nu bygga vidare med allmän förskola och maxtaxa. Jag menar att fördelningspolitik i första hand ska skötas av skattepolitiken och att generella lösningar ska gälla för välfärden. Men vi får konstatera: Höger står mot vänster. Borgerlighetens privata lösningar står mot vänsterns gemensamma lösningar. De borgerliga barnkontona står mot vänsterns utbyggda förskola. Borgerliga gammaldags tankar om vårdnadsbidrag står mot vänsterns vilja att ge kvinnor full delaktighet i arbetslivet. Konstatera faktum: Borgerlighetens värderingar står mot vänsterns värderingar.

Herr talman! Maxtaxan inom barnomsorgen innebär mer av statlig styrning och mindre av självbestämmande och valfrihet för familjen. Centerpartiets alternativ tar sin utgångspunkt i familjens och barnens behov. Staten ska inte agera med pekpinnar utan ge stöd som underlättar föräldraskapet. Vi vill ge makten till föräldrarna. De har de bästa möjligheterna att avgöra hur tid och resurser ska fördelas. Centerpartiet anser att det offentliga stödet till barnomsorgen ska nå alla barn. Vi vill öka valfriheten. Vi vill möjliggöra för föräldrarna att minska sin arbetstid eller stanna hemma med barnen en tid. Det ska vara möjligt att kombinera familjeliv och arbetsliv på ett bra sätt. Djupt orättvis och en bakvänd fördelningspolitik - det är min syn på maxtaxan. Att vi som har höga inkomster ska tjäna flera tusenlappar netto i månaden medan en låginkomsttagare, kanske en ensamstående undersköterska, tjänar bara hundralappen i månaden, det är den solidaritet och den rättvisa som vänstergänget förordar. Det är en solidaritet och rättvisa som numera tydligen begränsas till högtidstalarnas anföranden på första maj. För Centerpartiet är det viktigt att ge de bästa tänkbara förutsättningarna för en hög kvalitet i verksamheten. Barngrupperna får inte bli större. Vi måste klara att rekrytera och behålla personal. Därför har Centerpartiet föreslagit en utbildningssatsning på barnomsorgspersonal. Vi ska underlätta och inte försvåra för föräldrakooperativa dagis. Det är viktigt för mångfalden och för valfriheten. Herr talman! Efter den här debatten står det än en gång klart och tydligt att det krävs en ny regering för att säkra kvaliteten i barnomsorgen, för mer tid för barnen, för valfrihet och för en rättvisare familjepolitik.

Herr talman! I mitt förra inlägg presenterade jag en rad reformer inom det familjepolitiska området som syftar till att förbättra för familjerna och för barnen. Det handlade om behovet av en allmän förskola, om barnfamiljernas ekonomi, om deras valfrihet, om önskemålet att försöka få så enhetliga taxor som möjligt, om taket i föräldraförsäkringen och inte minst om frågan om arbetstiden. När statsrådet kommenterade våra inlägg fick jag en känsla av att hon tyckte att en del av dem var för breda och berörde för mycket inom det familjepolitiska området.

På den andra sidan står Socialdemokraternas förslag om maxtaxa. När vi röstar om ett par veckor har vi alltså möjlighet att välja det socialdemokratiska förslaget eller ett förslag som innebär större valfrihet för barnfamiljerna. Denna möjlighet tycker jag att riksdagen bör ta. Till de partier som uttalar sig åt det här hållet räknar jag inte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, men de övriga partierna har möjlighet att välja ett alternativ som är bättre än maxtaxeförslaget.

Herr talman! Inger Davidson förstår inte komplementära sanningar. Det torde vara hennes problem. I Miljöpartiet ser vi ingen motsättning mellan att ha en låg barnomsorgsavgift samtidigt som vi arbetar för utbyggd föräldraförsäkring och förkortad arbetstid för barnföräldrar. När det gäller Stockholms införande av mixtaxa, som alla de borgerliga partierna stod bakom - dock inte Miljöpartiet, som tyckte att det var dåligt fördelningspolitiskt - vill jag säga att det saknades en beskrivning av hur beslutet påverkar barnomsorgens kvalitet. Vi i Miljöpartiet arbetar för att tydliggöra de möjligheter som existerar inom befintliga lagar. Jag har själv varit med, herr talman, om att inrätta föräldrakooperativ på Söder i Stockholm, Waldorfförskola och Waldorffritis i Björkhagen och även en Waldorfinspirerad grundskola i Björkhagen. Det har gått, med mycken envishet. Problemet har varit okunskap hos de kommunala politikerna och hos de anställda om de lagliga möjligheter som redan finns. Jag menar att införandet av mixtaxa noga måste följas upp även från statens sida, så att befintlig lagstiftning inte används för att försämra kvaliteten inom barnomsorgen, och precis så har vi beslutat.